Fru talman! Jag blir något häpen när Hans Andersson tar upp fastighetsskatten och skattesänkningar över huvud taget. Om jag har förstått saken rätt var också Vänsterpartiet pådrivande när det gällde att göra någonting åt fastighetsskatten. Om jag läste Dagens Nyheter rätt försökte Vänsterpartiets representant i skatteutskottet - men han misslyckades tack vare Centerpartiet - få till en majoritet mot regeringen. Han uttalade att skattesänkningar skulle vara vid handen. Det är inte riktigt det som vi ser står för dörren nu. Om vi ser på den senaste AKU:n ökade arbetskraftsdeltagandet för första gången på länge. Ökningen uppgår till 39 000, och det är kvinnorna som står för den ökningen - 47 000. Men för männen går det ned. Sysselsättningen ökar totalt, och det handlar om både män och kvinnor. För första gången på länge är det nu en statistiskt säkerställd uppgång i den offentliga sektorn, inom vård och omsorg. Man förhindrar inte bara uppsägningar, utan nu nyanställer man. Det är också intressant att se på hur kvinnor och män beter sig när de blir arbetslösa. De beter sig helt olika. Kvinnor skapar nätverk, bildar kooperativ eller utbildar sig - en kraftig majoritet av kunskapslyftet utgörs av kvinnor. Männen, särskilt på landsbygd och i glesbygd, väntar på att det skall hända någonting. Trots att jag ser att det är fråga om korta jobb och tillfälliga påhugg för kvinnor är jag inte lika orolig för kvinnorna som jag är för männen. Männen har inte kraft att ta sig ur arbetslösheten på samma sätt som kvinnorna har.

Fru talman! I en situation med mycket hög arbetslöshet tenderar debatten att fokuseras nästan enbart på det. Det må vara rätt eller fel, men så är fallet. När vi nu ser att det ändå sker någonting, att arbetslösheten minskar och jobben kommer, om än i alltför långsam takt - om det kan vi nog vara överens - kan vi också fokusera på andra områden. Arbetslivsfrågorna är ett sådant område. Det kan t.ex. handla om arbetsorganisation, tystnad på jobbet, mobbning på jobbet. Men det kan också handla om de konstiga tjänsterna framför allt inom den offentliga sektorn, som inte kommer att attrahera eller kunna locka personer en bit in på 2000-talet, då det kommer att behövas så många nyrekryteringar. Människor kommer inte att vilja arbeta där, därför att det är ingen som kan försörja sig på 58,72 %, dessutom med dålig lön på heltid redan från början. När det gäller det sistnämnda vill jag säga att Margot Wallström och jag har fått ett uppdrag att jobba med under ett år. Vi skall försöka skapa en struktur där heltid blir norm. Det blir ett spännande arbete, som jag ser mycket fram emot. Vi skall börja arbetet redan i sommar. Vi förbereder också en arbetslivsproposition, som skall komma i höst, med innehåll av det slag som jag har nämnt här. När det gäller kompetensutveckling för de personer som har arbete är, som Hans Andersson vet, gruppen i gång. Jag hoppas, tror och förutser att gruppen skall kunna lämna ett förslag i sommar. Det är tre parter som skall bli överens. Därför kan jag inte uttala mig mer bestämt än så. Det är naturligtvis ett ansvar framför allt för arbetsgivarna att se till att människor under deras anställningstid får kontinuerlig utbildning. Men det behövs litet smörjmedel både från arbetstagarnas sida och från statens sida, och det är det som vi nu diskuterar.
Fru talman! Jag hör nu att arbetsmarknadsministern tar upp detta med tystnad på jobbet, som jag ägnade en del av mitt anförande åt, och att det skall komma en arbetslivsproposition som vi kan vänta till hösten. Det är bra. Margareta Winberg tog upp att det behöver skapas nya gröna jobb i kretsloppssamhället. Jag undrar då hur arbetsmarknadsministern vill göra. Varför inte öppna sig för en skatteväxling som vi i Miljöpartiet föreslår? Vi vill finansiera en skatteväxling genom höjda energiskatter och höjda skatter på miljöstörande utsläpp och därmed en sänkning av skatten på arbete. Vi vill sänka arbetsgivareavgiften de närmaste tre åren med 7-8 miljarder. Det ger nya gröna jobb, och det styr samhället i en ekologisk inriktning, som arbetsmarknadsministern också var inne på. När även EU föreslog en liknande skatteväxling sade den svenska regeringen nej, vilket var att gå emot ett ekologiskt arbete för ett hållbart samhälle. Jag vill också ta upp frågan om arbetstidsförkortning, som även Hans Andersson nämnde. Det är någonting som vi har tjatat om i fyra år här. Margareta Winberg är öppen för det ibland och ibland inte. Jag undrar om det kommer något förslag om en arbetstidsförkortning. Jag ser arbetstidsförkortningen i förening med en skatteväxling, som vi i Miljöpartiet föreslår, som det absolut viktigaste för att få fram nya jobb. Sedan har jag en liten fråga. Jag har sett avigsidorna med resursarbete, hur människor faktiskt utnyttjas för att utföra vanliga jobb med mindre betalt. Människor blir först avskedade men får sedan komma tillbaka som resursarbetare. Skall detta verkligen fortsätta? Miljöpartiet är med på en reservation tillsammans med tre andra partier om att detta skall avskaffas.
Fru talman! När det gäller skatteväxlingen har vi faktiskt tagit en del steg i den riktningen. Det som är problemet med alla miljöskatter är bara att de inte bygger på att vi skall få in pengar, utan de bygger på att det miljöfarliga skall avskaffas, och i takt med att de avskaffas så minskar ju skattebasen. Det gör att det är en något osäker skattebas. Men det betyder inte att vi inte skall använda oss av den. Självfallet är de ekonomiska styrmedlen viktiga. Vi får också tänka på att vi inte kan gå i en alldeles egen takt här, därför att vi har en konkurrenssituation att ta hänsyn till. Det kan ibland vara en ganska knepig balansgång att beskatta på ett sådant sätt att verksamheten ändå blir kvar i Sverige och inte flyttar till något annat land som har en lägre sådan skattesats. När det sedan gäller resursarbeten känner jag inte igen det som Barbro Johansson beskriver. Om man tittar på de olika typer av åtgärder som finns, vill jag hävda att resursarbetena hör till dem som är de bästa kvalitativt. Det är de fackliga företrädarnas uppgift att se till att man inte skall kunna bli avskedad en dag och nästa dag komma tillbaka som resursarbetare. Det är naturligtvis helt fel. Men resursarbeten är, som jag ser det, en bra metod att använda i avvaktan på att de nya och många miljarder som vi nu har anslagit och kommer att anslå till vården, skolan och omsorgen får full kraft, dvs. tills man kan anställa på vanligt sätt fullt ut. Under den tiden kan resursarbetare vara en bra avlastning för personalen och kan höja kvaliteten för de sjuka, för de gamla och för barnen.
Fru talman! Jag vill påminna om att jag också frågade hur arbetet med arbetstidsförkortning fortsätter och om vi så småningom kommer att närma oss en arbetstidsförkortning. Som jag sagt tidigare är det ju varannan damernas som skall gälla, vilket även Socialdemokratiska kvinnoförbundet har drivit så länge. Det kanske kan få genomslag någon gång, speciellt när vi har en kvinnlig arbetsmarknadsminister. Jag tackar för svaret på frågan om skatteväxling. Det kanske kommer att bli en öppning för en skatteväxling så småningom, hoppas jag. Vad som inte har tagits upp i dag är detta med friåret, som Margareta Winberg har varit inne på och även Sture Nordh litet grand. Man kanske kan hoppas på att det kommer att bli någonting av detta i framtiden. I dagarna sjunger flera ungdomar en strof i en känd studentsång: Den ljusnande framtid är vår. Jag hoppas för våra ungdomars skull att framtiden blir ljus, Margareta Winberg, och undrar vad man skall göra för att den verkligen skall bli så ljus? Jag hoppas att den blir bättre. Därmed vill jag från utskottets sida tacka Margareta Winberg för den här tiden och för debatterna. Jag har verkligen uppskattat att arbetsmarknadsministern ställer upp på våra debatter. Det tycker jag är väldigt fint. Jag skall läsa boken Jobbigt, som vi fick.
Fru talman! Jag vill också tacka Barbro Johansson för den här tiden. Vi har ju diskuterat arbetstiden många gånger, och det finns inget nytt att säga i frågan. Vi har ett beslut från vår kongress om att arbetstiderna skall minskas. I första hand skall det ske genom överläggningar mellan parterna. Om det inte leder till något bra resultat, är vi inte främmande för lagstiftning. Så har det uttryckts. Övertiden kommer det sannolikt att hända någonting med senare i höst om vi får fortsätta, naturligtvis beroende på valet. Friåret är fortfarande en lockande tanke för många. Men i nuvarande konjunktur med svårigheter inom många branscher att hitta kvalificerat folk är ju inte friåret det som ligger först. Det handlar alltså om att undandra arbetskraft. Det kan man syssla med när arbetslösheten är väldigt hög och det inte finns så många nya jobb. Men i en situation när arbetslösheten sjunker och de nya jobben blir fler och fler är friårstanken inte helt konjunkturpolitiskt riktig. Slutligen strofen den ljusnande framtid är vår: Jag är ganska övertygad om att de studenter som nu går ut och som utbildar sig under några år kommer en bit in på 2000-talet att ha en ganska stor arbetsmarknad att välja på. Så i den bemärkelsen tror jag att det som de sjunger faktiskt kommer att slå in.
Fru talman! I ett sammanhang i sitt anförande sade Margareta Winberg: om inte klyftorna skall öka. Men, fru talman, klyftorna finns ju redan. Jag hänvisade i mitt anförande till Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö och socialdemokrat. Han sade att det ligger en fruktansvärd dramatik i det ras Malmö har sett. Där är alltså bara 60 % Ser inte Margareta Winberg det här enorma bekymret? Ligger det någonting i vad Hans Andersson sade om att vi håller på att vänja oss vid en sådan här oacceptabel situation? I sin förlängning kommer detta att skada tilltron till det parlamentariska demokratiska systemet på ett allvarligt sätt. Detta är en verklig utmaning att konstatera att klyftorna redan finns här. Frågan är vad Margareta Winberg har för kommentar till det. Sedan ett par ytterligare kommentarer. Kunskapslyftet tycker vi är bra. Men vi tycker inte att man skall försöka dölja att många har varit arbetslösa. I internationell statistik redovisas det som arbetslösa. Det är alldeles utmärkt om man får ett kompetenslyft. Problemet är om man inte får jobb när man har genomfört detta lyft. Det är det vi pekar på. Vi måste ju också se till att vi får fram jobben, så att man får ett arbete när man har gått igenom kompetenslyftet. Ministern sade också att vi för en arbetsmarknadspolitik som skulle bli mer otrygg. Men hur kan den bli det om den leder till att fler får fotfäste på arbetsmarknaden? Det mest otrygga i dag är väl om man inte har ett jobb. Vi syftar till att få fler i arbete och till att reformera arbetsmarknadspolitiken. Sedan hade jag också en fråga om a-kassan och de som nu står där frågande inför sommaren. Det skulle vara intressant om ministern kunde ha ett besked på den punkten. Jag tror att det är väldigt många som skulle uppskatta det.
Fru talman! Ja, jag ser de ökande klyftorna i t.ex. Malmö. Det bekymrar mig oerhört. Där handlar det om personer som har varit långtidsarbetslösa. Det är personer som, när nu jobben kommer, inte kan ta dem därför att de har dåligt självförtroende, de har fel utbildning om de ens har någon och de kan dålig svenska. För de personerna är den traditionella aktiva arbetsmarknadspolitiken viktig och bra. Det är på den vägen man måste fortsätta. Jag skulle vilja fråga tillbaka: Tror Dan Ericsson att klyftorna blir mindre om man sänker skatterna? Tror inte Dan Ericsson ändå att den offentliga sektorn, som är skattefinansierad och kräver rätt så höga skatter, har en jämlik och utjämnande effekt? Hur blir det då om man skall regera ihop med ett parti som så kraftigt vill sänka skatterna just inom kommuner och landsting, med motsvarande 60 000 jobb? Det kan väl inte minska klyftorna i samhället? Inte heller minskar väl klyftorna om arbetsrätten blir mer flexibel, dvs. om det blir otryggare att gå till jobbet, om man blir otryggare i sin anställning. Minskar det klyftorna, Dan Ericsson? Jag tror inte det. Jag tycker att ni skulle ta er en ordentlig funderare på vilket sällskap ni är i. Sällskapet vill inte ha minskade klyftor, utan sällskapet har en politik som leder till ökade klyftor. Jag vill också gärna svara på frågan. De studenter det rör sig om är mellan 500 och700 stycken. Det är alltså inte fler än så. Men för de personerna har det här i många fall varit mycket olyckligt. Därför kommer regeringen på torsdag att fatta ett beslut som innebär att de som nu har ramlat mellan stolarna kommer att kunna få en praktik av något slag med motsvarande utbildningsbidrag för att inte vara utan pengar i sommar.
Fru talman! Det var ju i alla fall ett besked. Om jag hörde rätt handlar det fortfarande om utbildningsbidrag, 103 kr om dagen. Är det ett annat utbildningsbidrag kan ministern ta upp det i sin nästa replik. Men jag tycker att det är utmärkt om man nu gör någonting åt dem som i dag känner bekymmer. Det är väl ändå så, fru talman, att klyftorna blir mindre om fler kommer i arbete. Det är det som är den stora klyftan i dag. Vår politik syftar till att fler skall få arbete. Därför har vi ett batteri med förslag som vi vill genomföra snarast möjligt. På det sättet minskar vi klyftorna i samhället. Ministern sade i sitt anförande att hon tyckte att jag stod för ytterligare ett högerparti. Sedan försökte hon utmåla alla skillnader mellan oss och moderaterna. Ministern får bestämma sig. Och vad gäller det här med högerparti: Vem var det som sänkte ersättningen från a-kassan till 75 % tillsammans med moderaterna? Jo, det var faktiskt arbetsmarknadsministern. Tillhör hon därmed ett högerparti? Det var faktiskt ministern som inför valet 1994 sade att ersättningen från a-kassan skulle höjas. Sedan, i regeringsställning, sänkte man den tillsammans med högerpartiet. Den typen av schabloner, vad som är högerparti eller inte, kan vi resonera mycket om. Vi står för en mittfältspolitik, för en kristdemokratisk politik. Det är våra förslag som gäller. Avslutningsvis, fru talman, vill jag önska ministern, debattdeltagare och utskottets ordförande Johnny Ahlqvist en god sommar. Han gladde säkert många genom att inte uppta tid för kammaren.
Fru talman! Jag skulle också vilja svara på några andra kommentarer som Dan Ericsson gjorde i sitt inlägg. Dan Ericsson påstod några saker, t.ex. att sysselsättningen minskar. Det är inte riktigt. Jag har den senaste AKU:n här. Som jag sade tidigare ökar både arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningen för både kvinnor och män i både offentlig och privat tjänst. Jag vill också svara på frågan om utbildningsbidragen. Vi förbereder alltså ett förslag som ger ett utbildningsbidrag motsvarande a-kassa. Om man har uppfyllt villkoren får man motsvarande sin akasseersättning. Men det krävs en motprestation för att få det. Allra helst skall ju studenter naturligtvis arbeta på sommaren. Det är ju det naturliga. Men vi vet att alla inte kan få ett arbete, och då är det här en lösning det här året. Vi sänkte inte a-kasseersättningen till 75 % för att vi tyckte att det var en lämplig nivå. Vi gjorde det därför att det var ett led i saneringsarbetet. Så fort saneringen var nästan färdig återställde vi den till 80 % därför att vi tyckte att det var rimligt att ha den där. Ibland får man faktiskt se till det mer långsiktiga syftet med en åtgärd. Vad ni nu är i färd med är ju att vilja regera i hop med ett parti som har som ideologi en låg akasseersättning, som har som ideologi att det skall svida litet i skinnet när man är arbetslös därför att man då hellre tar ett jobb. Det är en ideologi som jag inte delar. Därför står jag inte heller bakom sådana tankar på att akasseersättningen skall vara 75 % eller på att man bara skall kunna få ersättning i 300 dagar och sedan något slags grundbelopp. Men det är väl någonting som ni och moderaterna får klara ut. Återigen: Betänk sällskapet!

Fru talman! Den här debatten handlar ju också om tilläggsbudgeten. Jag står självfallet bakom samtliga moderata reservationer i tilläggsbudgeten, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservationerna 18, 20 och 28. I tilläggsbudgeten föreslår regeringen att kommuner och landsting skall erhålla ett extra statsbidrag för innevarande år, 1998, på 4 miljarder kronor. Förslagets innebörd är alltså att man i kommunernas redan beslutade och löpande budget tillför medel till en verksamhet vars omfattning och inriktning redan är fastställd. När vi talar om kommuner och landsting skall vi vara medvetna om att det är organisationer som i huvudsak - jag tror att det är 210 av de 284 kommunerna - är socialdemokratiskt styrda. De är alltså huvudsakligen styrda av socialdemokraterna som har ansvaret för att servicen till medborgarna försämrats under innevarande mandatperiod. Om syftet med pengarna vore att förbättra sysselsättningen inom tjänstesektorn vet vi att åtgärden är tämligen verkningslös. Men här är syftet uppenbarligen ett annat. Man vill hålla den egna organisationens förtroendevalda på gott humör samtidigt som man vill få det att låta trovärdigt att problemen i offentlig sektor är en fråga om ett litet extra statsbidrag. Alla som insiktsfullt studerat detta närmare vet att problemen i huvudsak handlar om strukturfel. Varför skulle annars medborgarna i det land som betalar mest för offentlig service få uppleva just de här bristerna? Vad nu dessa extra skattepengar närmast kommer att göra är att konservera en felaktigt bedriven verksamhet i offentliga monopol och därmed fördröja det nödvändiga och viktiga förändringsarbetet i kommuner och landsting. Eller också kommer pengarna att gå rakt ned i de svarta hål som finns i inte minst många av de socialdemokratiskt styrda kommunerna. Vanliga medborgare känner dessutom i regel till alltför många exempel på misshushållning för att de skall tycka att det är rätt, om man nu har 4 miljarder extra att spendera i tilläggsbudgeten, att låta de pengarna gå in i de kommunala budgetarna i stället för att ge en skattereduktion till hushållen. Låt oss göra tankeexperimentet att dessa 4 miljarder direkt under det löpande budgetåret i stället användes just för skattereduktion för hushållstjänster i enlighet med det förslag som de borgerliga partierna har lagt fram. Då hade vi fått en omedelbar stimulans inom denna viktiga del av tjänstesektorn. Hushållen kan dessutom fatta betydligt snabbare beslut än kommuner och landsting. Då hade fler riktiga jobb tillkommit, och arbetslösheten sjunkit. Det är den typen av åtgärder som dessutom skulle kunna minska utgifterna i kommunerna och samtidigt öka kommunernas skatteintäkter i och med att jobb tillkommer. Höga skatter minskar däremot i praktiken skattebasen genom att höga skatter förhindrar att nya jobb tillkommer. Det är viktigt att komma ihåg att kommunernas ekonomiska ställning den här mandatperioden påverkats främst av den mycket svaga utvecklingen av kommunernas skatteintäkter. Regeringens s.k. tillförsel av extra statsbidrag är naturligtvis i första hand ett bevis för att man på något sätt vill kompensera kommunsektorn för det dåliga resultatet av regeringens ekonomiska politik. Det är vad de socialdemokratiska kommunalråden ute i landet fått erfara i sitt budgetarbete. Det var en positiv ekonomisk utveckling i kommunerna när landet hade en bra ekonomisk tillväxt år 1994 och 1995. Men den utvecklingen kom snabbt av sig när socialdemokraterna genomförde sin skattechock på statssidan på ca 70 miljarder kronor, och därutöver skedde kommunalskattehöjningar. Fru talman! Det är dessutom intressant att notera att socialdemokraterna i finansutskottet uppenbarligen anser att skattehöjningar i storleksordningen 70 miljarder kronor är att anse som synnerligen stora. Man rubricerar nämligen skattesänkningar som vi moderater förslagit och som ligger på en betydligt lägre nivå såsom mycket stora. Det står på s. 64 i utskottsbetänkandet. Om man säger att vår summa är mycket stor är den skattechock som socialdemokraterna har genomfört under den här mandatperioden synnerligen stor. Jag tror att det var ett oavsiktligt men senkommet erkännande av vad den här mandatperioden och den s.k. budgetsaneringen har kännetecknats av, nämligen en skattechock som i praktiken har minskat inte minst kommunernas skatteintäkter genom de följder den har haft på olika områden i samhället.

Fru talman! Jag tycker att det har varit riktigt roligt att förbereda sig inför att tala om tilläggsbudgeten för 1998. Det har hänt en hel del positivt på den ekonomisk-politiska arenan hittills detta budgetår trots att man i den allmänna debatten lätt kan få en annan uppfattning. För att inte tala om alla dysterkvistar vi har lyssnat till här i dag under den ekonomiska debatten om budgeten för kommande år. Politiken är som livet i övrigt. Framgångar, motgångar och medgångar blandas. Politikernas uppgift är naturligtvis att göra bedömningar av skeenden utifrån sin ideologiska och politiska uppfattning och tro. En talare började sitt anförande i morse med att säga: Svensk ekonomi har gått i stå. Det kan varken vara ideologi, politisk uppfattning eller tro. Jag uppfattar det mer som okunnighet eller illvilja. Fru talman! Jag ämnar göra några reflexioner kring det som hittills under detta år har varit positivt. Det känns angeläget med tanke på de eländesbeskrivningar som har serverats här i kammaren i dag. Efter att ha hört Lennart Hedquist förstår jag att tongångarna inte kommer att bli så väldigt mycket annorlunda under den fortsatta debatten. Häromveckan fanns det de som hävdade att det går så bra för Sverige att det inte behövs någon räntesänkning för att öka tillväxten. En SE-bankens talesman säger i en av förra veckans tidningar: Det finns inget behov av att Riksbanken sänker reporäntan i det här ekonomiska läget. Utvecklingen för Sverige ser mycket ljus ut, och räntesänkningar riskerar att försvaga kronan. Riksbanken sänkte styrräntan med en kvarts procent i torsdags, och enligt Ekot på kvällen hade kronan stärkts gentemot dollarn. Sänkningen beror främst på att inflationen förväntas bli rekordlåg de närmaste åren. När Lennart Hedquist hörde till regeringspartiet var det ingen som talade om rekordlåg inflation. Ett av skälen var också att banken räknar med att löneökningarna kommer att ligga kring 3-4 %. I förra veckan höjde värderingsinstitutet Moody s Sveriges kreditvärdighet. Det betyder att trovärdigheten för den politik som den socialdemokratiska regeringen för har ökat. I mars i år kunde vi läsa i OECD:s Sverigerapport att de ekonomiska förhållandena i Sverige har förbättrats remarkabelt i ett internationellt perspektiv. Det är ett styrkebesked för svensk ekonomi att Riksbanken sänker reporäntan i en pågående konjunkturuppgång. Det skrev Dagens Industri i fredags. Sverige är billigast i Europa för företagare. Det läste jag i en oberoende utredning som KPMG Bohlins i Kanada har gjort. Jag är överraskad, sade den kanadensiske fiskeriministern på besök i Stockholm. Det är inte den bild som brukar förmedlas i internationell press om Sverige. Frågan inställer sig naturligtvis: Vem eller vilka är det som ger den felaktiga Sverigebilden i utlandet? Vi vet alla att vi inte har lyckats lika bra när det gäller jobben. Jag tycker att man kan erkänna det. Men AMS spår en ljusning. Arbetslösheten sjunker och sysselsättningen ökar, säger man i sin vårprognos. Enligt den ökar sysselsättningen med 113 000 personer i år och nästa år. Det skulle innebära att över 4 miljoner personer kommer att ha ett jobb i slutet av nästa år. Arbetslösheten minskar således, och antalet jobb är rekordstort. Jag upptäckte just, fru talman, att jag det är andra gången jag använder ordet rekord. Vi socialdemokrater, i många delar i samarbete med Centern, har inte anträtt den enda vägen, som moderaterna talade om under sin regeringsperiod 1991-1994. Men jag tycker ändå att det verkar som att vi har svängt in på rätt väg. Kan vi inte tillsammans glädjas åt att alltfler människor som vill ha ett jobb också har fått ett jobb eller också kommer att få ett jobb? På förmiddagen har det talats om sysselsättning, arbetslösa som grupp, procentsatser, och det har gjorts beskyllningar om ointresse för de arbetslösa. Bakom dessa ord döljer sig människor av kött och blod. Skall det vara så omöjligt att vi tillsammans gläds med dem som fått ett jobb och med alla dem som kommer att få ett jobb? Sammanfattningsvis vill jag konstatera att räntesänkningen var bra. Vi har fortfarande en något hög realränta med tanke på den rekordlåga inflationen. Många kurvor pekar åt rätt håll. Vi har låg inflation som väntas hålla i sig till sommaren 2000, löneavtalen sträcker sig över tre år, bytesbalansen förstärks, tillväxten är god, kronan stärks och optimismen hos medborgarna växer. Detta skapar möjligheter till fler jobb. Tillgången på kapital är god. Produktiviteten i industrin är fortsatt hög. Det finns arbetskraft, och det behövs investeringar i Sverige som ger fler jobb. Riksbanken har nu med penningpolitiken gett sitt bidrag till en ökad tillväxt. SCB:s undersökning om hushållen gjordes i maj och den visar en ljusnande framtid - ett uttryck vi gärna använder så här i studenttider - för hushållen. Optimisterna blir fler och pessimisterna färre i de svenska hushållen. Fler tror på förbättringar för såväl landet som den egna ekonomin, och även på ökad sysselsättning. Den offentliga sektorns finanser har tillfrisknat. Från i år kommer Sverige att ha balans i sin budget. De allt starkare offentliga finanserna och den stigande tillväxten innebär att vi nu har möjlighet att skapa utrymme för förbättringar inom kärnverksamheterna i den gemensamma sektorn - skolan, vården och omsorgen. För att värna kvaliteten, Lennart Hedquist, inom de här områdena tillförs kommunerna ytterligare 4 000 miljoner kronor per år t.o.m. 2001. Redan under detta budgetår sker den första utbetalningen - eller tillskottet om man vill uttrycka det på det viset. Det är ju inte bara 4 miljarder kronor som vi har beslutat om. Vi har tidigare beslutat om 8 miljarder, så tillskottet blir faktiskt 12 miljarder i år. Det är många, Lennart Hedquist, som frågar efter en bättre kommunal service och fler händer i vården. Vi tänker på de enskilda människorna och inte på att berika kommunsektorn. Vi vill berika servicen till de enskilda människorna. Det innebär att de kommunala statsbidragen tillsammans ökat med 72 miljarder kronor sedan 1996 fram till 2001. Det i sin tur innebär att budgeten för 1999, utgiftsområde 25 för kommunerna, nu innehåller en större summa än räntekostnaden för statsskulden som hittills under alltför många år varit den största posten. Jag tycker att detta är glädjande. Det visar också att vi socialdemokrater har lyckats i vårt uppsåt att minska underskott, lån och räntebetalningar och i stället använda pengarna till att bygga ut välfärden. Vägen dit har varit besvärlig och bekymmersam för många människor. Men nu är vi inne på den rätta vägen, som jag sade. För mig är den rätta vägen att föra en politik som skapar möjligheter för alla människor att färdas väl genom livet. I går fattade riksdagen beslut om nationella mål för äldrepolitiken. I tilläggsbudgeten föreslår regeringen att 250 miljoner kronor skall anvisas för att öka förutsättningarna för kommunerna att uppfylla dessa mål. Av någon som jag tycker underlig anledning motsätter sig Centern, Folkpartiet och Moderaterna detta förslag. Jag tycker att det är bra om äldre vid behov snabbt kan flytta till ett annat boende.

Riksdagen har tidigare fattat beslut om att bemyndiga regeringen att under 1998 fatta beslut om till regionalpolitiska åtgärder. I tilläggsbudgeten för i år begärde regeringen ytterligare 500 miljoner kronor för detta ändamål. Arbetsmarknadsutskottet anför i sitt yttrande till finansutskottet att det är mycket angeläget att ta till vara nuvarande högkonjunktur för att få till stånd sysselsättningsskapande och tillväxtbefrämjande investeringar i främst regionalpolitiskt utsatta områden. Medel för regionalpolitiska åtgärder används huvudsakligen för att direkt stödja investeringar i småföretag - det som vi ju alla säger att vi värnar - samt för medfinansiering i projekt inom ramen för EU:s strukturfonder. Nu när strukturfondsarbetet kan börja ge utväxling i form av intressanta projekt för regionerna är det viktigt att vi tar till vara den här möjligheten. Det blir då ett återflöde på den avgift som Sverige betalar till EU - allt enligt arbetsmarknadsutskottets yttrande. Finansutskottets majoritet ansluter sig till förslaget att bemyndiga regeringen att under 1998 fatta beslut som innebär sammanlagda utgifter om högst 1 miljard kronor under åren 1999, 2000 och 2001. Utskottet förutsätter att bemyndigandet fördelas till länen enligt gängse fördelningsprincip. Botniabanan är ett viktigt trafikpolitiskt järnvägsprojekt som bör genomföras. Vidare säger utskottet att väl fungerande järnvägskommunikationer i Norrland är en förutsättning för att näringslivet i norra Sverige skall kunna konkurrera på den internationella marknaden. Finansutskottet tillstyrker den föreslagna finansieringen. I dagens beslut är det bara Moderaterna som inte tycker att Botniabanan skall börja byggas i år. När det tidigare i dag talades om arbetsmarknaden hörde jag någon talare säga att alltför många bara har tillfälliga anställningar. Jag vill ställa en fråga till Lennart Hedquist. Moderaterna vill ju ha en uppluckring av arbetsrätten. De tre partiledarna lovar 300 000 nya jobb om de får regeringsmakten. De skrev i DN i går att en politik för nya jobb är en politik som skapar radikalt förbättrade villkor för företag och företagande. Jag undrar om löntagarnas möjligheter att få en bra lön, bra arbetsmiljö och en fast anställning är något som en borgerlig regering över huvud taget kommer att bry sig om - om nu olyckan skulle vara framme. Själv anser jag att vi skall ha ett bra klimat för företagsamma människor - oavsett om man är löntagare eller företagare. Vad tycker Lennart Hedquist? Är Socialdemokraterna redo att pressa tillbaka skatten? Det var en fråga som ställdes här på förmiddagen. Jag vill erinra om att Socialdemokraterna i samarbete med först Vänsterpartiet och sedan Centerpartiet pressat tillbaka de offentliga utgifterna med mer än 250 miljarder kronor - det underskott som regeringen 1991-1994 lämnade efter sig. År 1993 var den offentliga sektorns utgifter i Sverige 71 % av bruttonationalprodukten. År 1997 var den offentliga sektorns utgifter 63,9 % av bruttonationalprodukten. Det var alltså en utgiftsminskning på 7 %. Jag har tagit siffrorna från Ekonomifakta. Varför är det ingen som talar om detta? Man kan ju inte börja med att sänka inkomsterna och sedan ta utgifterna. Facit av en sådan politik har vi. Det var den som fördes 1991-1994, och det vet ju alla hur det gick - även om en del har väldigt svårt att minnas och dra sig detta till minnes. Men det är också många som har gott minne. Jag tänker så här: Visst är det bra med ett gott minne, men jag tycker att det är väl så bra att lämna ett efter sig. Fyrpartiregeringens representanter har inte lyckats med vare sig det ena eller det andra. Det måste vara någon ordning på den ekonomiska politiken. Det är bättre att göra rätt från början. Se till att vi har inkomster! Sedan kan vi ta itu med utgifterna och hur de skall fördelas. Fru talman! Tillsammans med den ordinarie budgeten och den tilläggsbudget vi nu har att fatta beslut om skapas goda möjligheter för en förbättrad vård, skola och omsorg liksom förbättrade möjligheter till fler jobb. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan i betänkande nr 27 och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Det är självfallet så, Lisbet Calner, att när ekonomiska indikatorer för vårt land är gynnsamma finns det anledning att vara glad. Det är naturligtvis väldigt bra att vi under de här åren, när den internationella konjunkturen och den svenska konjunkturen har varit bättre, har fått se ett utslag på de ekonomiska indikatorerna. Det är ett mycket känt faktum hur oerhört konjunkturberoende Sverige, och inte minst de svenska statsfinanserna, är. Därför kan man möjligen vara litet förvånad över att internationella bedömare tycks bli förvånade och säga att det har varit en remarkabel förbättring. I en uppåtgående konjunktur kommer nämligen denna s.k. remarkabla förbättring. Det är bara det att risken är påtaglig att det blir en remarkabel försämring för Sverige om man inte rättar till de strukturfel i ekonomin som vi fortfarande har, och som socialdemokraterna inte har tagit tillfället i akt att rätta till under denna period. Det är det som debatten om den ekonomiska politiken egentligen handlar om. Då får vi en situation med en permanentning av en låg sysselsättning eftersom vi inte har förmåga att skapa nya jobb. För dem som skall vara ute på arbetsmarknaden är det allra viktigaste att det hela tiden tillkommer nya riktiga jobb, Lisbet Calner. Om vi inte rättar till strukturfelen i ekonomin får vi vidare en permanentning av låg tillväxt i förhållande till de länder som vi har i vår europeiska omvärld. Under den här perioden har vi haft en lägre ekonomisk tillväxt än de länder vi vill jämföra oss med i Vi får en permanentning av ett högt skattetryck. Vi tror hela tiden att vi skall lösa problem inom servicenäringarna i offentliga monopol genom att bibehålla detta höga skattetryck. Detta är en felaktig väg. Det är därför det är felaktigt att ösa ytterligare 4 miljarder kronor över kommunerna.
Fru talman! Jag skall inte förneka att vi har haft goda förutsättningar, Lennart Hedquist. Med det gäller ju också att ta vara på de förutsättningarna med den politik man för. Det tycker jag att den socialdemokratiska regeringen har gjort. Vi var några stycken från finansutskottet som besökte OECD i Paris. Vi upplevde ingen förvåning över att vi hade uppnått den här remarkabla förbättringen i internationellt hänseende. Vad de menade var naturligtvis det som Lennart Hedquist och alla andra som deltog i fyrpartiregeringen har velat glömma, nämligen att vi inte har ökat statsskulden i förhållande till bruttonationalprodukten, att vi har klarat av budgetunderskottet, att vi har en låg inflation och att vi har en väsentligt mycket lägre ränta. Det är det som är den remarkabla återhämtningen med en socialdemokratisk politik till skillnad från den moderata politiken som fördes 1991-1994. I dag har jag hört uttrycket riktiga jobb många gånger, Lennart Hedquist. Vad är riktiga jobb? Jag tänkte så här för mig själv: De riktiga jobb som finns, är det de som utförs av kvinns?
Fru talman! Riktiga jobb tillkommer på en arbetsmarknad och inte genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Jag tycker att tilläggsbudgeten i det hänseendet är ett exempel på att Socialdemokraterna inte har förmåga att rätta till felaktiga strukturer i vår ekonomi.
Fru talman! Jag tror inte att vi blir ense om vad som är riktiga jobb, Lennart Hedquist. Jag skulle möjligen kunna tänka mig att man pratar om reguljära jobb. Men både riktiga och reguljära jobb kommer nu när kommunerna börjar anställa människor i vården, skolan och omsorgen för att de enskilda människorna skall få ett bättre liv.

Fru talman! Under den här mandatperioden har av olika skäl energifrågan och energipolitiken varit allestädes närvarande i riksdagens arbete. Det finns naturligtvis inget skäl att göra ett undantag på denna mandatperiods näst sista riksmötesdag. Nu är det ju inte så konstigt att energipolitiken har stått i fokus för mycket av den politiska debatten under den här mandatperioden. Lisbet Calner berömde sig nyss av att det var så väldigt många som fått jobb. I själva verket är det ju, som har redovisats tidigare under debatten i arbetsmarknadsrundan, så att fler människor än någonsin står utanför den reguljära arbetsmarknaden. I en situation när fler människor än någonsin går utan ett riktigt jobb skulle man ju kunna tycka att landets politiska ledning skulle försöka att koncentrera alla resurser på att skapa så goda förutsättningar som möjligt för investeringar, företagande och sysselsättning. Paradoxalt nog är det precis i det läget som landets politiska ledning, Socialdemokraterna, Centern och Vänstern, väljer att inleda den största kapitalförstöringen i modern tid. Till priset av enorma samhällsekonomiska kostnader skall vi förtidsavveckla kärnkraftverk i Sverige. Vi skall avyttra eller låta bli att utnyttja produktionsresurser som står till det svenska folkhushållets förfogande. Av partitaktiska och maktpolitiska skäl väljer socialdemokratin och Göran Persson att utmana inte bara förnuftet och folkviljan, senast i dag manifesterad med en ny opinionsundersökning, utan också den borgerliga oppositionen i riksdagen, hela det svenska näringslivet och en samlad fackföreningsrörelse med Detta är anmärkningsvärt i sig. Jag tycker att det är än mer anmärkningsvärt - och det har bäring på dagens ärende tilläggsbudgeten - att den här nya politiska vägen, denna destruktiva och extrema energipolitiska väg, har anträtts genom en serie beslut av riksdagen totalt i blindo. Det började i juni 1997 när riksdagen fattade sitt energipolitiska principbeslut. Då beslutade riksdagen i princip att förtidsavveckla svenska kärnkraftsreaktorer med början i Barsebäck med stöd av en avvecklingslag som vid den tidpunkten inte ens existerade i sinnevärlden. Samtidigt införde vi statsbidrag till oljeeldning och andra konstigheter. Riksdagens energipolitiska beslut våren 1997 fattades utan att regeringen för riksdagen hade redovisat några som helst konsekvenser av den föreslagna politiken för energiförsörjningen, för samhällsekonomin, för statsfinanserna och för miljön. Vi vet ju att man får elda tre ton stenkol i minuten bara för att ersätta en reaktor i Barsebäck. Man antydde inte några som helst konsekvenser för utvecklingsmöjligheterna för våra industribygder. Man talade inte om hur detta skulle komma att påverka hushållens ekonomi. Man antydde inte ens på något sätt konsekvenserna för det kanske allra viktigaste, nämligen industriinvesteringar och industrisysselsättning. Hösten 1997 beslutade vi om en statsbudget. Trots att ambitionen då var att vi redan under innevarande budgetår skulle avveckla en reaktor i Barsebäck antydde regeringen inte vad detta skulle komma att kosta. I december 1997 fattade vi ett riksdagsbeslut om en avvecklingslag. Den avvecklingslagen tvingade regeringen igenom riksdagen mot en mycket hård kritik och opposition från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Det är exempellöst i parlamentarisk historia. Vi ansåg att regeringens beredning var så knapphändig och så bristfällig att propositionen över huvud taget inte dög till att ligga till grund för ett riksdagsbeslut. Men det struntade riksdagsmajoriteten i. Man körde igenom avvecklingslagen. Sedan har man på ett kraftfullt sätt desavouerats av Regeringsrätten som i sitt inhibitionsbeslut har ifrågasatt om det här landets regering är kompetent att styra landet i enlighet med grundlagarna. Hur det ärendet hanteras i slutändan vet vi inte. Hur den slutliga domen blir vet vi inte. Men inhibitionsbeslutet från Regeringsrätten gav den borgerliga oppositionen i riksdagen rätt. Detta beslut var inte berett på ett tillfredsställande sätt. Det var inte klarlagt att denna lagstiftning och regeringens efterföljande beslut står i överensstämmelse med Europarätt, med EG-rätt och med svensk grundlag. Inte heller vid denna tidpunkt antydde man vad kostnaderna för den nya energipolitiken skulle komma att bli. Nu skriver vi juni 1998, och regeringen har fortfarande inte mäktat med att tala om vad detta kommer att innebära för samhällsekonomin, än mindre vad det kommer att innebära för statsfinanserna. Man har mage att komma till Sveriges riksdag och begära ett anslag på 1 miljon kronor för avveckling av Barsebäck och därtill ett fullständigt obegränsat bemyndigande att överskrida detta anslag med hur mycket som helst och träffa vilken uppgörelse som helst med Sydkraft. Då kan man naturligtvis som regeringen, liksom en inställsam, lismande majoritet i finansutskottet, säga att förhandlingstaktiska och förhandlingstekniska motiv gör att man naturligtvis inte i statsbudgeten och tilläggsbudgeten kan avslöja vad man tror att en förtida kärnkraftsavveckling i Barsebäck kostar. Jag bejakar det förhandlingstekniska alternativet, men slutsatsen av det är inte uppenbart att regeringen skall ha ett obegränsat bemyndigande att ingå vilken överenskommelse som helst och att först i efterhand informera Sveriges folkvalda riksdag. Den logiska slutsatsen är i stället att regeringen gör som vid varje annan stor förhandling, att man träffar en uppgörelse villkorad av riksdagens godkännande. Detta borde den socialdemokratiska majoriteten i finansutskottet haft ryggrad att säga, även om regeringen råkar ha samma partifärg. Det handlar nämligen om att försvara riksdagens intressen och riksdagens ställning gentemot regeringen. När regeringen begär det här obegränsade bemyndigandet är det en begäran som står i uppenbar strid med intentionerna bakom den nya budgetlagen. Budgetlagen utgår från föreställningen att ramanslag skall hållas och i nödfall kunna överskridas med 10 %. Större överskridanden förbehålls situationer som med Erik Åsbrinks ord i propositionen om budgetlagen karakteriseras som nödsituationer, när en snabb händelseutveckling tvingar regeringen att agera utan att inhämta riksdagens godkännande. Man talar om utgifter med anledning av katastrofer. Jag är i och för sig fullt beredd att rubricera regeringens energipolitik som katastrofal, men det var ju inte detta Erik Åsbrink syftade på i förarbetena till budgetlagen. Min uppfattning är att alla riksdagsledamöter oavsett partitillhörighet borde uppfatta den begäran om bemyndigande som regeringen har riktat till riksdagen som en utmaning mot folkstyret. Det är beklagligt att den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten uppenbart mot bättre vetande - det står mellan raderna i betänkandet - är beredd att acceptera en sådan hanteringsordning. Detta ställs, fru talman, i närmast brutal kontrast gentemot hur det privata bolaget Sydkraft hanterar frågan. Den verkställande ledningen och styrelsen i Sydkraft tvekade inte en sekund att säga till aktieägarna: Träffar vi en uppgörelse med staten kommer vi självfallet att inkalla en bolagsstämma som får godkänna detta. Vi förhandlar med staten, vi träffar en villkorad uppgörelse, och sedan får en extra bolagsstämma godkänna. Sveriges regering gör tvärtom. Man vill ha en in blanko-fullmakt från riksdagen, som över huvud taget inte vidare skall befatta sig med denna fråga utan först i efterhand, nästa riksmöte, någon gång i höst, informeras om det ekonomiska utfallet av regeringens göranden och låtanden och expeditionsvis anvisa de tilläggsanslag som behövs. Om man uttrycker detta med en liturgi som känns hemtam i alla fall för en liten del av kammarens ledamöter kan man formulera det så, att det internationella storkapitalet har visat prov på ett betydligt mer demokratiskt sinnelag än vad Sveriges regering har uppvisat gentemot folkets valda företrädare i denna riksdag. Jag tycker att det är beklagligt. Det är, fru talman, särskilt beklagligt mot bakgrund av de uttryckliga löften som näringsministern har gett till riksdagen. Han sade vid ett KU-förhör den 6 november förra året: Riksdagen kommer så småningom att få ta ställning till ersättningsbeloppet. Det visar sig nu att detta inte är sant. Jag vet inte, fru talman, vilka uppföranderegler som gäller i Sveriges riksdag. I Underhuset får man aldrig säga att en minister eller en annan underhusledamot ljuger, utan man får formulera det så att "den ärade ledamoten från Leicester slarvade litet med sanningen". Överför vi detta till svenska förhållanden nödgas jag mot bakgrund av vad näringsministern sade i konstitutionsutskottet konstatera att näringsministern beklagligtvis har slarvat litet grand med sanningen. Det är tragiskt, och socialdemokraterna borde betänka den praxis man sätter när man utnyttjar bemyndigandemakten i budgetlagen på det sätt som här föreslås i finansutskottets betänkande. Mot den här bakgrunden ber jag att få yrka bifall till den av Moderaterna, Folkpartiet liberalerna och

Fru talman! Tonen i debatten i dag har varit litet aggressiv, men jag måste erkänna att Mikael Odenbergs anförande tar dagens pris. Jag beklagar att Mikael Odenberg uppenbarligen inte fick prata av sig på den särskilt anordnade debatten den 26 maj. Mikael Odenberg höll då ungefär samma anförande. Anders Sundström betecknade det som att Mikael Odenberg alltid använder starka ord. Jag tycker inte att det var ett tillräckligt starkt betyg över Mikael Odenbergs sätt att uppträda. Det var starka ord blandade med invektiv, skulle jag närmast vilja säga. Partitaktiska, makttaktiska, lismande, ingen ryggrad bland socialdemokraterna i finansutskottet - det är inte så ofta vi hör sådana beskyllningar här i kammaren. Jag förstår att Mikael Odenberg är besviken över att han inte har nått längre med sina idéer, eftersom han här håller samma tal som han höll vid debatten den 26 maj. Anders Sundström svarade på utfallet den 26 maj med att säga: Vi har nu en produktionsapparat som tål att vi stänger av den första reaktorn. Det är faktiskt så att Sverige över en klimat och konjunkturcykel har ett överskott av el som motsvarar den första Barsebäcksreaktorn. Det är därför vi nu kan börja. Det är inte märkvärdigare än så. Jag vill själv tillägga att vi faktiskt gör vårt energisystem mindre sårbart genom att ställa om energisystemet för framtiden. Vad gäller det bemyndigande som finansutskottets majoritet vill ge regeringen ligger det naturligtvis i riksdagens intresse att regeringen kan träffa en överenskommelse som är så fördelaktig som möjligt för staten. Om priset vore satt i anslaget, som är offentligt, hur skulle då förhandlingarna bli? Vilken är utgångspunkten när man skall förhandla, Mikael Odenberg, om den ena parten redan är låst vid en summa?
Fru talman! Jag får först tacka Lisbet Calner för priset. Jag har aldrig förut fått något pris av Lisbet Det är möjligt att omdömena är hårda, men de är tyvärr motiverade. Ni får det omdöme ni förtjänar. Det framgick av Lisbet Calners replik att hon inte har förstått det, men detta handlar inte om energipolitik utan om riksdagens ställning. Det handlar inte om att vi förordar att regeringen skall begära ett specificerat anslag och avslöja sin förhandlingsposition i förtid. Jag bejakade ju i talarstolen att jag kan förstå det förhandlingstekniska motivet. Det handlar inte om sårbara energisystem, utan det handlar om att regeringen skall visa respekt för de valda företrädarna för Sveriges folk och göra som man gör i alla andra sammanhang: Förhandla med motparten, villkora avtalet av riksdagens godkännande och ge sedan de valda företrädarna för Sveriges folk en möjlighet att diskutera och fatta beslut om den uppgörelse som regeringen har träffat och om finansieringen av den uppgörelsen. Vad regeringen vill nu är att få ett carte blanche, som gör att riksdagen över huvud taget inte kommer att befatta sig med frågan, inte kommer att ha möjlighet att ta ställning till någonting, eftersom allting redan är fullbordat och verkställt. Detta, menar jag, är uttryck för en ringaktning för riksdagen, som dessutom är helt onödig, Lisbet Calner. Det är därför jag tycker att ni borde ha haft ryggrad att protestera i finansutskottet. Det hade inte varit några som helst problem för regeringen att förhandla med Sydkraft och träffa en uppgörelse som i sådana fall är villkorad av riksdagens godkännande. Varför har ni inte gjort det? Varför, Lisbet Calner?
Fru talman! Men, Mikael Odenberg, visst handlar det om energipolitiken också. Det kan man väl inte komma ifrån - även om Mikael Odenberg nu tar upp det speciella bemyndigandet som regeringen skall få. Vi säger så här i betänkandet: Näringsutskottet har yttrat sig i frågan och anser det logiskt att med tanke på tidigare beslut om bl.a. lag om kärnkraftens avveckling ge regeringen det föreslagna bemyndigandet. Finansutskottets majoritet framhåller dock att grundregeln alltid bör vara att behov av extra medel som överstiger kreditgränsen i första hand skall begäras på tilläggsbudget. Det gäller också i det nu aktuella fallet, och det skulle vara önskvärt att riksdagen ges möjlighet att fatta beslut om en sådan anslagsförändring aktualiseras. Utskottet har vid flera tillfällen påpekat att det är viktigt med transparens i regeringens budgetförslag så att riksdagen kan fatta beslut på ett fullgott beslutsunderlag. I det aktuella fallet kan dock utskottets majoritet ha viss förståelse för att det inte går att precisera anslaget. Finansutskottets majoritet anser att regeringens begäran ligger inom ramen för såväl budgetlagens bokstav som dess intentioner. Men man vill erinra om att bemyndigandet att överskrida anslaget om ett riksdagsbeslut inte hinner inväntas gäller budgetåret Det är således inte så som motionärerna - eller i det här fallet Mikael Odenberg - säger; att innebörden av regeringens förslag är att riksdagen inte över huvud taget kommer att beröras av ärendets vidare hantering. Det betraktar jag mer som konspirationsteorier som Mikael Odenberg för till torgs.
Fru talman! Men det är ju ingen konspirationsteori. Det framgår väldigt tydligt av förarbetena till budgetlagen. Där skriver man: Ett bemyndigande är således liktydigt med att anslag så småningom måste anvisas. Därför är det naturligt att beslut om omfattningen av och ändamålet med ett bemyndigande prövas lika noga som ett anslagsbeslut. Så skriver Erik Åsbrink och Göran Persson i propositionen om budgetlagen. Man konstaterar också där att det naturligtvis är meningslöst att riksdagen i efterhand expeditionsartat tvingas att anvisa tilläggsanslag för redan beslutade och verkställda utgifter. Nu står Lisbet Calner och läser högt ur betänkandet. Det är med förlov sagt ganska meningslöst. Jag har det framför mig, och jag kan läsa det själv. Men varför drar inte Lisbet Calner slutsatsen av det hon läser upp? Hon säger ju själv att det naturliga vore att inte göra på det här sättet. Det är ju en kristidsbestämmelse i budgetlagen som man utnyttjar här. Varför drar då inte Lisbet Calner slutsatsen av det som står i betänkandet och avvisar det här bemyndigandet så att regeringen tvingas komma till riksdagen med ett villkorat avtal? Min poäng, och orsaken till att jag gör åtskillnad mellan formfrågan och energipolitiken, är att litet tuffare tag mot regeringen, ett krav på regeringen att komma till riksdagen, inte skulle förhindra er från att verkställa er destruktiva och extrema energipolitik. Det skulle gå alldeles utmärkt. Men ni skulle kunna göra det under iakttagande av respekt för riksdagen i stället för att på det sätt som nu sker begära fullständigt obegränsade in blanko-fullmakter som i realiteten innebär att riksdagen först i efterhand informeras om redan verkställda beslut. Därvidlag tycker jag att den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten, kanske mån om en situation då man själv en gång är i opposition, borde ha visat mer ryggrad i förhållande till regeringsmakten.

Fru talman! När riksdagen i dag debatterar riktlinjerna för den ekonomiska politiken och tilläggsbudgeten sker det i gränslandet mellan de sista dagarna på vårterminen och de första sommarlovsdagarna för tusentals barn och ungdomar. En del har fått betyg för första gången. Andra lämnar skolan med avslutningsbetyg. Men många - alltför många - får inget fullständigt betyg. De har inte nått sådana kunskaper som krävs för nivån godkänt. Det heter inte Icke godkänd. Det har socialdemokraterna tagit bort. Det heter ingenting. Men i sak är det oavsett benämning en olycka att tusentals elever når otillräckliga resultat i skolan. Utbildning är en investering för framtiden - både när det gäller den enskilde och för Sverige. Det är de kunskapsintensiva branscherna som växer, och det är med kunskaper och kompetens som vi slåss i den internationella konkurrensen. Tillkortakommanden när det gäller skola och utbildning är därför väldigt allvarliga. Svensk skola och utbildning har många förtjänster, men vi är inte världsbäst. Det borde vi vara. Orsakerna till våra tillkortakommanden är flera. Men ett problem är att flit och goda resultat inte värderas särskilt högt. Att vara duktig är snarast ett problem på många håll i utbildningssystemet. Enhetligheten och kollektivets sammanhållning präglar fortfarande svensk skola. OECD tog i sin Sverigerapport om den ekonomiska utvecklingen upp just behovet av förändringar inom utbildningspolitiken. Man påpekade bl.a. att de svenska eleverna får färre antal undervisningstimmar än elever i andra OECD-länder. Svenska elever når goda resultat avseende läsförståelse, sade man. Men man var förvånad över att många elever inte når upp till godkänd förmåga. Man konstaterade att svenska elever är genomsnittliga när det gäller matematik och naturkunskap. Man sade att genomsnittsåldern vid antagning till högre utbildning är 24 år. Man konstaterade också att det tar väldigt lång tid för svenska studenter inom den högre utbildningen. Kanske skall vi vara tacksamma för att OECD inte tog upp antalet elever med ofullständiga betyg och att man inte gjorde någon analys av det växande bekymret med att rekrytera och behålla duktiga lärare. Jag vågar påstå att socialdemokraterna givit skolan och utbildningen nya problem i stället för att reda ut gamla under den här mandatperioden. Man har konsekvent rivit ned incitament för elever, lärare och forskare att göra sitt allra bästa. Det står i strid med de ambitioner som vi måste ha när det gäller Sveriges utveckling. Dessutom visar man alldeles för ofta ett direkt förakt för kunskap och kompetens. Därmed undergrävs förutsättningarna för den sociala rörlighet som är viktig för varje människa oavsett bakgrund om man skall kunna få en chans som är likvärdig alla andras i livet. Låt mig lista några exempel på vad som har hänt under den här perioden. Majoriteten har försämrat villkoren för att starta och driva fristående skolor. Envetet hävdade man att det inte var syftet med besluten. Men man kan kväva en positiv utveckling genom att göra det krångligt och orättvist och genom att ersätta kvalitetskrav med politiskt tyckande. Socialdemokratiska kommunpolitiker tycker inte om friskolor, och det märks. I grundskolan har socialdemokraterna tagit bort kravet på skolan att genomföra nationella prov och ge skriftliga omdömen om elevernas kunskaper från årskurs fem. Antalet betygssteg har minskats, och det första betygstillfället har senarelagts. Utrymmet för elevens val har minskats. På försök ger man i stället chansen till elever att överta rektorernas jobb. Men att själv bestämma mer över vad man vill studera och var får man inte. Kan det bli mer bakvänt? Socialdemokraterna har avskaffat möjligheten för flertalet elever att tentera upp betygen under gymnasietiden. Den som vill ha ett bättre betyg uppmuntras inte att skaffa sig kunskaper på fritiden, utan hänvisas till komvux efter tre år. I stället för att uppmuntra flit och studier tvingar man eleverna att taktisera. Det kanske enda sättet att komma in på en önskad högskoleutbildning blir att maska - rejält. Dessutom vidhåller man att alla oavsett förkunskaper och studieförmåga skall läsa många gemensamma kurser utformade för vidare studier på högskolan - trots alla rapporter om att många hoppar av eller misslyckas redan från början i gymnasiet. Principen om att alla skall kunna läsa på högskolan direkt har blivit viktigare än eleverna. Man har ändrat reglerna för antagningen till högskolan. Också dessa förändringar stimulerar taktiserande i stället för verkligt kunskapsinhämtande. Det gäller att koncentrera sig på kurser som ger många poäng, och de svåraste bör man undvika. Men nu skall ju inte sjungande studenter inbilla sig att det är särskilt enkelt att få en plats i alla fall. De socialdemokratiska antagningsreglerna missgynnar 19-åringar alldeles särskilt mycket. Reglerna för studiemedel lägger hinder för studerande när det gäller feriearbeten, samtidigt som t.ex. Vi har en skolminister som tycker att det är riktigt att polisanmäla en 7-åring, men fel att diskutera betyg i ordning och uppförande. Att med detta i ryggsäcken påstå att utbildningens väl och ve handlar om extra statsbidrag till kommunerna, vilket vi fick höra i debatten tidigare i dag, imponerar inte. Det är hur pengar används som är det viktigaste, inte en och annan krona till i kommunernas och i bästa fall skolornas budget. Jag är rätt stolt över att med Skolverkets statistik som stöd kunna konstatera att moderatstyrda kommuner satsar mer på lärare och mindre undervisningsgrupper än socialdemokratiskt styrda kommuner i mitt eget län. Socialdemokraterna har ibland en vidlyftigare budget, men då är det administrationen som man har lagt mer pengar på, inte undervisningen. Till sist: finansminister Erik Åsbrink sade tidigare i dag i debatten att vi, med anledning av alla ambitioner om utveckling på det ekonomiska området, måste fråga oss hur vi skall få en bättre utbildad befolkning. Jag förstår att många socialdemokrater undrar, därför att den förda utbildningspolitiken inte leder utvecklingen framåt. Nu menade Erik Åsbrink i första hand förmodligen utbildning riktad till vuxna. Kunskapslyftet är ett omfattande projekt, inte minst i budgeten. Och det låter sig sägas att fler platser i högre utbildning har tillkommit. Och det är bra. Men vuxnas utbildning kommer aldrig att lösa våra problem om grunden i utbildningssystemet eroderas. Fru talman! Den socialdemokratiska utbildningspolitiken duger inte om vi med kunskap och kompetens skall bygga framtiden. Betyget på den förda utbildningspolitiken måste bli Icke godkänd. Vi moderater förordar en politik som sätter kunskaper och kompetens i centrum. Vi bejakar utveckling och nytänkande, och vi respekterar individernas olika önskemål och idéer. När det gäller vår politik och våra förslag ber jag med hänsyn till kammarens tid att få hänvisa till våra mer än 30 motioner och hundratals hemställanspunkter på utbildningens område som vi lagt under de senaste åren samt de moderata reservationerna också i detta ärende.

Fru talman! Det är ingen överdrift att påstå att utbildningsfrågorna under senare år har stått högt, för att inte säga högst, på den politiska dagordningen. Detta är både naturligt och bra. För det första har det sin grund i det faktum att nästan alla är överens om att det samhälls och arbetsliv som vi nu har framför oss kommer att ställa högre krav på kunskap och kompetens än det som vi lämnar. Det som hittills har känts tryggt och säkert för att ta sig in på arbetsmarknaden räcker inte längre. För det andra beror det naturligtvis på den stora omställning som har gjorts av skolan under senare år, alltifrån decentraliseringen till det reformarbete som har pågått och som alltjämt pågår. Här finns läroplan för förskola och förskoleklass, implementering av ny läroplan och nytt betygssystem för grundskolan och en ambitionshöjning för gymnasieskolan. Kunskapslyftet som en satsning på vuxenutbildning kommer att ha stor betydelse för Sverige som nation och för de enskilda människorna långt in i nästa sekel. Vi har också påbörjat utbyggnaden av den kvalificerade eftergymnasiala utbildningen, den s.k. KY utbildningen och genomfört den kraftigaste expansionen av högskolans grundutbildning någonsin. Lärarutbildningen ses just nu över och förnyas, och i dagarna har ett kompletterande uppdrag getts för att även skolledarutbildningen skall ses över. Till detta kommer att regeringen har aviserat ett nytt studiestödssystem som är både nödvändigt och efterlängtat. För det tredje har skolan stått i fokus för de problem och de brister som kan konstateras och som kräver en både seriös och en konstruktiv diskussion. Riksdagen har ju också under våren anordnat en särskild debatt om situationen i våra skolor. Vi har i kammaren kunnat diskutera dessa svårigheter också utifrån t.ex. regeringens utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning. Debatten genomfördes vid ungefär den här tiden under det förra riksmötet. Regeringen har dessutom följt upp den skrivelsen med en proposition under våren som handlar om hur gymnasieskolan kan stärkas ytterligare. Och denna får riksdagen anledning att återkomma till under kommande riksmöte. I årets vårproposition har skolministern också presenterat ett tiopunktsprogram för likvärdighet och kvalitet i skolan. I programmet pekas på hur angeläget det är att kommunerna redovisar hur de tänker uppnå de nationella målen för skolan. Varje förälder skall vid utvecklingssamtalen få redovisat hur eleven förhåller sig till målen. Vidare skall en Skolverkets inspektionsnämnd inrättas. Nämnden skall granska skolan på regeringens uppdrag. Läraryrket skall utvecklas, och regeringen har också under våren fördelat 75 miljoner kronor till olika utvecklingsprojekt. Ett IT-program för skolan har också presenterats som ett led i detta tiopunktsprogram. Programmets avsikt är att stärka IT som ett pedagogiskt verktyg, vilket innebär att 1,5 miljarder kronor satsas på detta ändamål under en treårsperiod. Inte mindre än 60 000 lärare kommer att erbjudas utbildning i att använda datorn som ett professionellt och pedagogiskt verktyg. Varje elev och lärare skall få en egen e-postadress, och IT-stöd till elever med funktionshinder skall utvecklas, för att bara nämna några av punkterna i tiopunktsprogrammet. Till dessa satsningar kommer som en viktig förutsättning en ökad satsning på kommunernas verksamhet. Utöver tidigare gjorda insatser kommer nu beslut om ytterligare statsbidrag till vård, omsorg och skola. Med dessa beslut har sammanlagt 72 miljarder tillförts skolan, vården och omsorgen under perioden Det är intressant att i detta sammanhang notera att Moderaterna vid varje beslutstillfälle har sagt nej till de ökade satsningarna på vård, omsorg och skola. Så gör man också i det betänkande som vi nu behandlar. Det är intressant att höra hur Beatrice Ask och andra moderater kritiserar skolan för dess brister samtidigt som de avvisar alla förslag till resursförstärkningar. För mig och för många andra i olika partier i denna kammare är det naturligt att bejaka ytterligare satsningar på skolan, men så är det inte för Hur har Beatrice Ask tänkt sig att klara av denna ekvation? Eller det kanske helt enkelt är så att det är skattesänkarfolket inom Moderata samlingspartiet som har dragit det längsta strået och skolföreträdarna som har kommit till korta. För mig och socialdemokratin är det klart att det behövs nya resurser för att säkra kvaliteten i skolan och se till att ytterligare prioriteringar görs för elever med behov av särskilt stöd. Fru talman! Vi har ju tidigare i denna kammare kunnat se hur Moderaterna konsekvent har motsatt sig satsningar på de mindre och medelstora högskolorna. Ord som bygdehögskolor har nämnts från moderat håll. Hur viktiga högskolesatsningarna är kan jag tydligt se i mitt eget län där högskolan Karlskrona/Ronneby har bidragit positivt till utveckling och ny sysselsättning. Det moderata motståndet har här varit kompakt. Hade den moderata högskolepolitiken fått gälla i mitt län, hade vi haft en betydligt sämre utveckling än vi nu har, där sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. Uttrycket bygdehögskolor fick för någon vecka sedan följe med ytterligare ett omdöme av detta slag. Beatrice Ask kallade i en debatt nyligen gymnasieskolorna för dagis. Jag menar att denna typ av förklenande omdömen inte gynnar verksamheten och definitivt inte ger lärare och elever det stöd som de så väl behöver i sitt tunga arbete. En gymnasieskola som har genomgått större förändringar på kort tid än någon annan skolform under detta sekel förtjänar att få ett annat omdöme än att kallas dagis. Det vore klädsamt om Beatrice Ask i dag tog tillfället i akt att ta tillbaka denna liknelse mellan gymnasieskolan och dagis. Fru talman! Satsningar på utbildning är viktiga investeringar inför framtiden. Om Sverige skall hävda sig internationellt är det väsentligt att man har en utbildning av bra kvalitet. Därför är det viktigt att inriktningen även framöver har denna prägel. Föreliggande vårproposition ser jag som ett tydligt led i denna strävan. Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Fru talman! Först gäller det tiopunktsprogrammet om kvalitetsinsatser. Det var väldigt spännande att läsa om detta i propositionen. Tyvärr var den DN artikel som föregick propositionen mera innehållsrik. Det som återstod av programmet var en del upprepningar av krav som vi moderater har drivit men också en och annan ny sak. Det handlade om en ny nämnd i stället för att ha ett kvalitetsinstitut men det var inte särskilt mycket att hänga i julgranen. Detta med satsningar på högskolan tycker jag är väldigt intressant. Socialdemokraterna envisas ju med att påstå att vi skulle vara emot den här utbyggnaden men det är inte sant. Skillnaden är att vi tycker att det i stället för politiskt taktiserande mellan socialdemokrater och centerpartister som grund för fördelningen av platser skall vara fasta kvalitetskriterier. Dessutom skall man lyssna till studenternas val. Jag har stor tilltro också till många av de mindre högskolornas kvaliteter. Därför är jag inte rädd för en sådan fördelning. Jag tror inte att man behöver Carl Tham som beskyddare för att de här skolorna skall växa. Där är jag helt övertygad. Men när det gäller volymen och utbyggnadstakten skiljer vi oss inte åt. Där är vi alltså överens. Eftersom Jan Björkman har varit ansvarig för Gymnasieutredningen måste jag helt kort få återkomma till den. Jag har undrat en hel del över vad det är för poäng, om vi nu vill att alla skall få en bättre utbildning - och där tror jag att vi är överens - att sätta ribban så högt att antalet avhopp och misslyckanden ökar. Inte ens den mest elitistiske politiker skulle komma på ett mer omänskligt utslagningssystem än det som just nu är i farten. Varför vill inte ni socialdemokrater göra något åt problemet? Varför skall så många slås ut och få sitt självförtroende knäckt redan inledningsvis? Vi vet ju att ett livslångt lärande är nödvändigt.
Fru talman! Jag tycker att Beatrice Asks argumentation haltar litet grand. Å ena sidan kallar hon gymnasieskolan för dagis och uttalar sig förklenande om den verksamheten. I nästa andetag säger Beatrice Ask: Det är förskräckligt vad högt ni har satt ribban. Ni har satt upp alldeles för höga kvalitetsmål för gymnasieskolan. Jag tycker att det vore bra om Beatrice Ask kunde bestämma sig för vad som är hållningen här. Ännu bättre vore det om hon tog tillbaka sitt uttalande om gymnasieskolan som dagis. I Beatrice Asks tidigare inlägg tyckte jag att hon talade om kunskap och kompetens liksom om de nya krav som ställs. Det är intressant att se hur det hänger ihop med resonemanget om att sänka kunskapskraven i gymnasieskolan och att göra ett slags light gymnasium, liksom vilka jobb den gymnasieskolan leder till. Vi är inte överens när det gäller högskolan och de mindre högskolorna, Beatrice Ask! Jag var med i denna kammare när vi röstade om utbyggnaden av högskolan. När det gäller rätten att få inrätta egna professurer vid de mindre högskolorna konstaterar jag att Beatrice Ask, precis som hennes partivänner i övrigt, har röstat nej. När det gäller utbyggnaden av grundutbildningen har Beatrice Ask varnat för den stora kvalitetsrisken med att bygga ut högskolans grundutbildning på det sättet. När det gäller forskningen har ni aktivt motarbetat utbyggnaden av forskningsverksamheten och detta med fasta forskningsresurser till de mindre högskolorna. När det gäller högskolan i min valkrets har ni, som jag tidigare nämnt, sagt nej till forskarskolan i teleinformatik. Jag tycker att det finns alla skäl i världen att konstatera att vi inte är överens. Ni har ju aktivt motarbetat varje steg i utbyggnaden av de mindre och medelstora högskolorna.
Fru talman! Vi kan träta hur länge som helst om vi är överens eller inte när det gäller högskolan. Det är klart att vi inte är överens i alla delar. Poängen är att vi har samma utbyggnadstakt. Vi är överens om att den högre utbildningen måste byggas ut. Men förutsättningen för att det skall vara en lyckad satsning, oavsett vilken konstruktion som väljs på utbyggnaden, är en solid grund - att fler får bra kunskaper att bygga vidare på. Det är i det avseendet som jag inte begriper hur Jan Björkman och andra socialdemokrater kan försvara en grundskola som misslyckas i den utsträckning som i dag är fallet, och framför allt en gymnasieskola som har blivit så fyrkantig att elever slås ut redan från början. Hur skall man kunna reparera skadorna vad gäller de här eleverna? Vad kommer någonsin att få dem att känna tilltro till den egna förmågan att lära vidare? Är det meningen att gymnasieskolan skall skicka ungdomar direkt till komvux? Jag menar att det är betydligt vettigare att lägga en solid grund och att kanske kunna gå litet saktare fram och göra det litet enklare från början för att sedan kunna bygga på; detta i stället för att omedelbart slå ut många elever. Vad gäller det citat som Jan Björkman nämnde skall jag i ärlighetens namn säga att jag inte har en aning om när uttalandet i fråga kan ha gjorts. Därför kan jag inte förklara andemeningen med det men det verkar våldsamt lösryckt ur sitt sammanhang. Dock finns det anledning att fundera över om vi inte med de besparingar som har skett i socialdemokratisk regi inom skolan, med bl.a. lärarlösa lektioner och mycket annat elände som vi dagligen kan läsa om som följd, i många stycken har fått en skola som mera är förvaring och inte den aktiva utbildningsverksamhet som jag tror att vi båda vill se. Om detta kan betecknas som något vet jag inte. Det är i alla fall något som man behöver fundera över, eller hur, Jan Björkman?
Fru talman! När det gäller uttalandet om dagis och gymnasieskolan kan jag hjälpa Beatrice Ask på traven. I riksdagsprotokollet från den 29 maj står det: "Vi kan inte ha eleverna i något slags dagis upp till 16-, 17 eller 18-årsåldern för att sedan skicka dem till komvux -." Det är intressant att höra Beatrice Ask så målande beskriva bristerna i både grundskolan och gymnasieskolan och tala om besparingar och lärarlösa lektioner. Ändå funderar hon inte ett ögonblick över kopplingen till resurserna. När vi i riksdagsmajoriteten har utökat resurserna till kommunerna har ju Moderaterna sagt nej. Så var det 1997. Man sade nej 1998. Och i det betänkande som vi nu hanterar säger man nej beträffande år 1999 och år 2000. Om Beatrice Ask på allvar vill ta itu med de här bristerna och göra något åt dem skulle väl Beatrice Ask säga: Vad bra att vi kan tillföra litet nya resurser. Det gör hon dock inte. I stället väljer hon att stå handfallen inför de brister som skolan i dag tampas med och som vi nu, dessbättre, genom riksdagsmajoritetens beslut kan tillföra nya resurser så att man kan jobba ytterligare med kvalitetsutvecklingen. Om de här bristerna är så tydliga, varför vill man då i kommun efter kommun sänka skatten? Det skulle ju ytterligare rycka undan grunden för möjligheterna att få en bra kvalitet i skolan i dag. Jag tycker att moderaterna är svaret skyldiga på den fråga som jag här har ställt. Man bör använda sommaruppehållet till att hemma fundera över om man inte skall skaffa sig ett alternativ till det tiopunktsprogram och de satsningar som den socialdemokratiska regeringen nu kommer med för att stärka skolan och utbildningen i framtiden. Då kanske man inte kommer tillbaka lika tomhänt till hösten som man i dag är i den här debatten.

Fru talman! Debatten kring finansutskottets betänkanden 27 och 20 handlar ytterst om förutsättningarna för att skapa fler arbetstillfällen och ökad tillväxt i ekonomin. Tyvärr måste jag säga att kommunikationspolitiken under mandatperioden inte i något avseende har bidragit till att skapa de förutsättningarna. Kommunikationspolitiken har lett till att man frångått 1988 års kommunikationspolitiska beslut. Det handlar inte längre om att varje trafikslag skall bära sina kostnader. Det handlar inte längre om att de lönsammaste investeringsprojekten skall genomföras först. I stället har man överdrivit principerna för en form av politisk kohandel, vad som skall byggas och vad som skall investeras i, något som knappast är ekonomiskt rationellt. Vidare har man infört ett miljökrav i transportpolitiken som innebär att man skall försöka minska transporterna för att förbättra miljön; detta samtidigt som man skall avveckla Barsebäck. Jag noterar att bara avvecklingen av Barsebäck motsvarar nästan lika stora koldioxidutsläpp som hela bilismen. Att då försöka minska transporterna för att klara miljön är fel metod, detta i synnerhet som vi vet att globaliseringen av näringslivets utveckling och industrins försörjning innebär ökade transporter för att ge arbetstillfällen i Sverige och därmed ökade skatteintäkter och ökat välstånd i landet. I stället måste vi möta miljöproblemen i transportnäringen med ökad teknisk utveckling och kravställning. Det är inte minskade transporter som är målet utan i stället god miljö, ökad tillväxt och ökad sysselsättning. Den metod som man dessutom vill använda för att minska transporterna är höjda skatter på diesel och bensin. För att använda miljöminister Anna Lindhs uttalande skall man inte höja skatten i år före valet. Därför är det lagt på utredning så att resultatet skall komma någon gång i oktober.

Ovanpå detta får vi den 1 juli i år ett s.k. fritt cabotage i Europa, något som vi står tämligen handfallna inför i Sverige i och med att fritt cabotage innebär att utländska åkare kan konkurrera med svenska åkare i Sverige med utländsk personal och utländska fordonsskatter och utländska fordonspriser. Det innebär redan betydande risker och även genomförande av utflaggning, inte nu längre bara av sjöfartyg, utan även av lastbils och bussflottor till angränsande länder med lägre fordonsskatter, lägre bränsleskatter och ibland även lägre personalskatter. Det innebär att vi förlorar arbetstillfällen. Vi förlorar kompetens i transportnäringen, som också gör att vi försämrar vårt näringslivs konkurrenskraft. Vi förlorar skatteintäkter utan att egentligen uppnå någonting annat än att många gånger sämre renade bilar med värre avgasutsläpp skall transportera svenska varor i svensk inrikestrafik. Höjd skatt är ingen lösning. Det är snarast bara frågan när den kommer, i vilken storleksordning den är och vad det kommer att kosta i sysselsättning och välfärd för stora och breda grupper i det svenska samhället. Vi talar om utflaggning av lastbilar och bussar till utlandet, inte hela företagsgrupper som Stora och liknande, och vi börjar se det även i sjöfartsnäringen, där man försöker möta det med skattesubventioner i stället för att ändra arbetslagar, införa internationella register och ge samma möjlighet till likvärdig konkurrens som övrigt näringsliv har i Sverige. Det blir en något bisarr transportpolitik när varje näring skall ha sina subventioner om man har tillräckligt starkt fack. När man däremot skulle flagga ut hela Ericssons tillverkning från Norrköping till Skottland gick man inte in med några om helst subventioner för att klara den sysselsättningen. Uppenbarligen var facket inte tillräckligt starkt. Transportpolitiken och kommunikationspolitiken har heller inte drivit på konkurrensutsättningen och avregleringen tillräckligt. Det har gått långsamt med avregleringarna för långväga busstrafik. Vi har noterat att bussar från Sundsvall som åker till Stockholm först måste åka norrut till Timrå för att ta upp passagerare för att sedan kunna åka vidare. Man har tvingats öka skatterna på buss för att kunna släppa regleringarna på busstrafiken. Fullkomligt självklart är att de som har lägre inkomster och sämre möjligheter har större nytta av bussar. Det är samma sak med tåg och flyg. Där finns det starka skäl för konkurrensfrämjande inslag för att försöka få mer av folktåg och folkflyg och inte bara affärståg och affärsflyg. Men det har gått långsamt, och man har släpat fötterna efter sig. Vi ser inga ingripanden mot posten, som slår svenskt rekord i antalet olika brott mot konkurrenslagen. Närmare 100 ärenden ligger för avgörande i konflikt med konkurrenslagstiftning. Det är skandalöst att statens egna företag är de som bryter mot lagen mest när det gäller konkurrenslagstiftning. Vi ser också hur Telia, en av de mest kvalificerade operatörerna, inte kan få komma ut på marknaden och konkurrera fullt ut, som fack och företagsledningen kräver. Precis som de flesta säger tappar man både i värde och i konkurrenskraft i och med att man inte får komma ut och konkurrera på lika villkor. Då behöver man ställa krav på att få nyttja den öppna riskkapitalmarknaden. Facit av fyra år av socialdemokratisk kommunikationspolitik, som borde ha varit att stödja sysselsättningen och tillväxten i ekonomin, är att den har blivit transportfientlig. Politiseringen av beslutsfattande har ökat. Det har gått trögt, och man har släpat benen efter sig när det gäller avreglering och konkurrensutsättning och därmed effektivisering. Man har förlorat möjligheter att utveckla Telia och ge ny sysselsättning och att skapa ytterligare ett kompetenscentrum på teleområdet i Sverige. Man har svikit sina vallöften om kraftigt ökade satsningar på infrasstrukturen och i stället gjort kraftiga nedskärningar av densamma. Fru talman! Jag vill inte med detta säga att allt har gått fel, men det mesta har inte blivit gjort. Svenska folket får plikta för detta med färre jobb, sämre välfärd och därmed sämre utveckling, samtidigt som man döljer fortsatta skattehöjningar som träffar svaga grupper när det gäller diesel, bensin och fordon. Fru talman! Med det anförda ber jag att få instämma med de moderata reservationerna i finansutskottets betänkande.

Fru talman! Statsminister Göran Persson förespråkade i en Ekointervju den 22 februari i år en s.k. solnedgångsparagraf. Göran Persson menade i intervjun att regler för företagen som inte använts skall upphöra att gälla efter en viss tid. I samband med behandlingen av näringsutskottets betänkande nr 10 den 25 mars röstade de socialdemokratiska ledamöterna i kammaren mot införandet av en solnedgångsparagraf, samma förslag som statsminister Göran Persson själv offentligt uttalat sig för. Göran Persson blev för ovanlighetens skull överkörd av sina egna. Fru talman! Under hela denna mandatperiod, i fyra år, har regeringen hindrat och bromsat förslag till bättre och enklare regler för företagen. Samtidigt har olika företrädare för regeringen, likt vår statsminister, vid upprepade tillfällen talat vackert om småföretagens betydelse och vackert om vikten av att lätta på den särskilt för de mindre företagen så betungande regelbördan. Det har under fyra år vuxit en djup avgrund mellan de fagra orden och det som regeringen gjort i handling. Regeringens trovärdighet har minskat i samma takt som regelförenklingar ersatts med nya betungande försämringar för företagen. Jag behöver bara nämna momseländet och förlängningen av sjukvårdsperioden för att alla skall förstå vad jag menar. Fru talman! När vi nu om en stund voterar här i kväll kommer det att handla om regeringens och socialdemokraternas trovärdighet. I en TV-intervju den 28 maj återupprepade statsminister Göran Persson sin önskan om en solnedgångsregel. Moderata samlingspartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna återigen åtgärder som syftar till att göra det enklare att starta och driva företag, något som regeringsföreträdare ofta har talat sig varma för. Bl.a. föreslår vi återigen att en s.k. solnedgångsprincip införs, en princip som innebär att regler som inte använts på fem år skall ses över och avvecklas. Detta är samma förslag om en solnedgångsparagraf som statsminister Göran Persson så sent som för en drygt vecka sedan upprepade i en TV-intervju. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 42 i FiU:s betänkande nr 20, den reservation som innehåller det solnedgångsförslag som Göran Persson själv presenterat i massmedierna. Riksdagens ledamöter har nu chansen att med kraft ställa sig bakom statsminister Göran Perssons vid flera tillfällen uttalade önskemål om en solnedgångsparagraf.

Fru talman! Solnedgångsparagraf låter väldigt trevligt. I dagligt tal kallas det för krångel. Det har sagts från flera av statsråden och från flera av de socialdemokratiska representanterna i dag att det skall vi naturligtvis försöka att undvika. Småföretagardelegationen har lagt fram sitt betänkande i dag, och regeringen kommer naturligtvis att ta detta under övervägande. Jag vet inte om det är riktigt som Karin Falkmer säger, att statsministern presenterade förslaget. Jag såg själv inte inslaget, men jag vill minnas att det var som svar på en fråga som han sade att han inte hade någonting emot att införa någon form av solnedgångsparagraf under förutsättning att det inte blir problem med rättssäkerheten, brottsbekämpningen och sådana saker. Vi har ingenting emot intentionen och andemeningen i det som Karin Falkmer säger, men därtill att rösta på den moderata reservationen i dag, tror jag inte att vi socialdemokrater kommer att göra.
Fru talman! Det som gör mig så upprörd är just skillnaden mellan vad socialdemokratiska företrädare säger här i kammaren och vad regeringsföreträdare säger när de är ute och talar i intervjuer eller på gator och torg när det gäller de mindre företagen. Nu säger Lisbet Calner att flera företrädare i dag har framhållit viken av att göra det enklare för företagen. Småföretagardelegationen lade fram 26 förslag i december 1997. Företrädare i denna kammare har förespeglat att det skulle komma många förslag i samband med vårpropositionen. Besvikelsen hos landets småföretagare blev mycket stor när det visade sig att det i vårpropositionen saknades 22 av Småföretagardelegationens förslag. Observera att det rör sig om förslag som inte innebär några kostnader utan som tämligen enkelt skulle kunna realiseras! Persson vid två tillfällen i massmedierna framhållit som önskvärd. Vid ett tillfälle har den socialdemokratiska riksdagsgruppen i denna kammare röstat emot statsministerns önskemål. I kväll har ni möjlighet att stödja er egen partiledare och också att visa svenska folket att det ligger någonting bakom alla de fagra ord som socialdemokratiska företrädare använder ute i samhällsdebatten. Visa att ni menar någonting med det som ni säger!

Fru talman! Då vi i dag skall ta ställning till finansutskottets betänkande FiU20 gör vi det utifrån ett mycket ljust perspektiv i allmänhet. Det var mycket länge sedan framtidens såg så ljus ut som den gör just nu. Man kan med tillförsikt se fram emot ett nytt årtusende. Dock finns det en liten del som jag skulle vilja uppta kammarens sena timme med. Det handlar om regeringens förslag om sänkt skatt på cigaretter. Skälet till detta anges vara att man på det viset vill försöka att stoppa den ökade illegala införseln och försäljningen samt därigenom säkerställa den skattebas som tobaksskatten utgör. Frågan är dock om detta är rätt sätt och om vi är beredda att betala det pris som en sänkt skatt har genom ökad rökning och sämre folkhälsa. Det förvånar mig vidare att regeringen i propositionen anför att vårt EU-medlemskap har inneburit försämrade möjligheter att upprätthålla en effektiv kontroll vid gränserna. Vi har under våren fattat en rad beslut som har givit oss större möjligheter att bekämpa gränsöverskridande brottslighet inom ramen för just den europeiska unionen. Dessutom är det väl inte främst från annat EU-land som smugglingen äger rum. Jag vill nog hävda att EU-medlemskapet snarare utökat våra möjligheter att bekämpa denna typ av brottslighet. Vad gäller huvudfrågan om man genom att sänka priset kan minska den illegala införseln och försäljningen visar väl andra exempel att det sambandet inte är särskilt starkt. Som exempel på detta kan anföras att i södra Europa där priserna på tobak är de lägsta inom EU är ca 15 % smugglade cigaretter. Vidare har även Danmark, som har ett tobakspris som anges som ett mål av regeringen, lika stora problem med smugglingen som Sverige har. Dessutom märkte tullen av en ökad illegal införsel av bl.a. tobak redan innan höjningen av tobaksskatten. Sammantaget leder detta mig till att vi måste ha andra metoder att bekämpa cigarettsmugglingen på än att sänka skatten. Det är därför välkommet att tullen får ytterligare resurser och ökade möjligheter till kontroll av bl.a. punktskatter på tobak. Det är bra. Det är också bra att regeringen har beslutat att tilldela Folkhälsoinstitutet 10 miljoner kronor till alkohol och drogförebyggande insatser bland barn och ungdom. Jag utgår självfallet ifrån att tobak i detta sammanhang betraktas som en drog. Fru talman! Men vi riskerar ju att sända dubbla budskap, främst till ungdomar, när vi ena gången inför en åldersgräns för inköp av tobak och anslår medel till information om dess skadeverkningar bara för att nästa gång tala om att det nu blir billigare att röka. En grov uppskattning ger vid handen att den sänkning av priset som regeringen föreslår leder till att ytterligare 5 000, främst unga personer, börjar att röka. Nu börjar 25 000 personer röka varje år, och det tycker jag räcker gott. Vi har i Sverige länge haft en hög beskattning på bl.a. tobak - detta för att markera vår höga ambition på folkhälsoområdet. Att priset har en stor betydelse visar den undersökning som Folkhälsoinstitutet låtit utföra. Den visar att efter höjningen av skatten förra året har andelen rökare i Sverige minskat från 19 % 1996 till 16 % 1998. Man ser också att priset varit den avgörande faktorn för att drygt 200 000 färre röker dagligen. Fru talman! Jag ser ingen anledning att uppta kammarens tid med att yrka bifall till den motion som jag och Karin Olsson har skrivit, utan vi nöjer oss med att uttrycka vår tveksamhet till åtgärden av de skäl som jag har anfört, och därför kommer vi att avstå i omröstningen om sänkningen av tobaksskatten.

Fru talman! Sveriges ekonomiska problem är inte tillfälliga utan strukturella. En viktig orsak till att vi under 30 år har halkat efter i den ekonomiska utvecklingen heter Landsorganisationen i Sverige. Bertil Jonsson formulerade den 9 september 1996 uppgiften för Sveriges mäktigaste intresseorganisation på följande sätt: "Vi säger nej till allt tal om flexibilitet. Vi står i vägen. Vi står kvar." Dagens debatt har ju mycket handlat om skillnaden mellan olika politiska partier. Jag tänker i mitt anförande tala om den institution som mycket sätter ramarna för regeringens politik och som till stora delar finansierar regeringspartiets valrörelse. I årets valrörelse bidrar LO med över 100 miljoner kronor till Socialdemokraterna. Därtill kommer insatser av hundratusentals funktionärer. LO:s valinsatser är större än de resurser som alla andra partier förfogar över tillsammans. Socialdemokraternas beroende av LO:s ekonomiska stöd sätter gränser för partiets politik. Under den mandatperiod som nu går mot sitt slut har vi sett rader av exempel på hur LO ställt sig i vägen för angelägna ekonomiska reformer. Låt mig ge några exempel: Det första exemplet är arbetslöshetsförsäkringen, som är mandatperiodens verkliga rysare med beslut, uppskjutanden och upphävanden. I januari 1997 blir det till slut som LO vill och Margareta Winberg säger: "Vi har fattat en överenskommelse mellan socialdemokraterna och LO som stärker den fackligpolitiska samverkan. Det är vi väldigt glada över." Och Bertil Jonsson förklarar att regeringen med den överenskommelsen köpte LO:s stöd i kärnkraftsfrågan. Han säger: "Det är viktigare att skapa en a-kassa enligt LO:s önskemål än att fortsätta bråka om kärnkraften. Folk vet ju ändå att LO egentligen vill ha den kvar." Det andra exemplet är arbetsrätten, som startar med en återställare. Så vill LO nämligen ha det. Sedan kommer en utredning som LO saboterar. Sedan kommer en medling som LO inte accepterar. Sedan kommer några mycket blygsamma justeringar, som på viktiga punkter ändå ger det centrala facket vetorätt. Winberg: "Med tanke på s-regeringens ideologiska bindning till LO har jag mycket svårt se att vi skulle kunna göra några nya förändringar av arbetsrätten." Det tredje exemplet är arbetstiderna, där några förslag aldrig läggs fram därför att LO inte accepterar det. LO-tidningen skriver den 12 december 1997: "LO har uppenbarligen fått ett slags vetorätt. LO och socialdemokratiska partiet är överens om ett fackligtpolitiskt samarbete i valrörelsen. Det får inte störas av en proposition om ny arbetstidslag som retar upp LO Det fjärde exemplet är lönebildningen, där utredningsdirektiven helt utformas efter LO:s önskan, trots protester från alla andra parter på arbetsmarknaden. Det femte exemplet är skatterna, där mandatperioden startar med en återställare i LO:s anda. Det sjätte exemplet är hushållstjänsterna, där något förslag aldrig läggs fram därför att LO inte accepterar det. Fru talman! Det är så det viktigaste maktblocket i svensk politik arbetar. Pengar, privilegier och personer flödar mellan partiets och LO:s ledningar. Sveriges mäktigaste politiska parti är i händerna på den mäktigaste intresseorganisationen, vars credo är att säga nej till allt tal om flexibilitet, att stå i vägen, att stå kvar. Därmed står också svensk ekonomi kvar och stampar. Den höga arbetslösheten finns kvar, därför att LO står i vägen. Vi halkar ned i välståndsligan, därför att LO vill att Sverige skall stå kvar. I sina beryktade memoarer säger Göran Persson att en socialdemokratisk politiker blir oerhört svag om han kommer i konflikt med LO. Därför har Persson som statsminister strömlinjeformat partiets politik efter LO:s krav. En som vet vad det handlar om är uppenbarligen tidningen sade att LO:s makt beror på Socialdemokraterna och Socialdemokraternas makt beror på LO. Han sade vidare: "Låt oss se sanningen i vitögat. Facklig-politisk samverkan är, när högtidstalen har tystnat, ytterst en fråga om makt och maktutövning." Fru talman! Om det åter skall bli fart på Sverige måste väljarna i höst lyfta ut Socialdemokraterna ur kanslihuset. Vi måste få en regering som vågar ge sig på det hårda arbetet att systematiskt bryta ned det stora maktblocket. LO skall inte längre få stå i vägen. Till sist, fru talman, får inte en sådan här kväll bara vara en kväll med klagomål och kritik. Det måste också vara en kväll för glädje. Jag vill därför uttrycka min glädje över att ha fått vara med i denna kammare under några månader. Jag vill särskilt uttrycka ett tack till fru talman för den fina slipsen, som jag i vederbörlig ordning har utkvitterat i kammarfoajén.
Fru talman! Jag fick just höra att Anders Johnson har skrivit en bok om ämnet fackligt-politiskt samarbete. Jag fann anförandet osakligt, osannolikt och osmakligt.
Fru talman! Jag skall bjuda Lisbet Calner på ett exemplar av boken. Vartenda påstående är naturligtvis belagt med källa, därför att ett så här kontroversiellt ämne kan icke behandlas utan att man kan belägga det med källa. Ta bara ett av mina påståenden, att LO ger ett större ekonomiskt stöd till Socialdemokraterna i årets valrörelse, som är mer omfattande än vad alla andra partier här i kammaren förfogar över tillsammans. Det bygger ytterst på en uppgift från Socialdemokratiska partistyrelsen, levererad till riksdagens utredningstjänst. På punkt efter punkt kan jag belägga alla citat. Jag tycker också att de är osmakliga.

Herr talman! Jag skulle bara kontrollera om talmannen hade på sig den slips som riksdagens ledamöter, med alternativet scarf, har fått av talmännen vid slutet av mandatperioden. Så var inte fallet, men ingen är så god att han inte kan bli bättre. Det gäller även riksdagens talman. I dag, herr talman, har vi terminsavslutning i riksdagen. Vi har en blomstertid som kommer, slutet på en fyraårig mandatperiod och också början på en valrörelse. Men jag vill börja med ett tack till Olof Johansson, som ju med dagens debatt lämnar rollen som partiledare i Sveriges riksdag. Jag skulle kunna säga, och åtskilliga kommer säkert att göra det, ganska mycket om Olle. Vi har arbetat med, kanske ibland också mot, varandra kontinuerligt sedan mitten av 1970-talet. Vi har ägnat oss åt att försöka slutförvara eviga problem, om jag inte missminner mig. Vi har byggt broar över stora vatten, eller i alla fall försökt. Vi har tillämpat kretsloppsprincipen på nollösningar, med något varierande framgång. Men genom allt detta har vi alltid bevarat respekten och, viktigast av allt, det goda humöret. Olle har varit en vän och en kamrat, också när det utåt sett ut att vara bara strid och storm. För en sak vill jag speciellt tacka honom. När vi bildade regering i oktober 1991 var en av våra allra viktigaste uppgifter att inleda och slutföra de förhandlingar som skulle göra det möjligt för Sverige att redan 1995 ta det avgörande steget från utanförskap till medlemskap i den europeiska unionen. Det var få som då trodde att det skulle vara möjligt. Vi hade aldrig klarat den uppgiften utan Olof Johanssons och Centerns konstruktiva och aktiva insatser - dels i miljöförhandlingarna, såsom jag sagt många gånger tidigare, dels i stödet för ansträngningarna i stort. Utan de insatserna hade det inte gått. Jag tackar Olof för samarbetet i denna form under dessa år. Nu är vi medlemmar i den europeiska gemenskapen. Det ger skyldigheter, men än mer av möjligheter, och del i ett samarbete för frihet och för fred i vår del av världen. Men åter hör vi skotten nere på Balkan. Vi ser åter riskerna för en ny tragedi. Vi ser förtvivlade familjer som tvingas fly när deras liv förstörs av hatet och av granaterna. Denna gång måste Europa agera tidigt och tydligt. Vi måste visa alla att vi lärt läxan av misstagen från Sarajevo. Jag är bestämd i min uppfattning att det behövs ett starkt politiskt agerande och en tydlig militär närvaro nu för att förhindra en katastrof i morgon. Jag vill att Sverige skall ha kraften att driva på. Jag säger inte detta för att söka strid med regeringen utan för att söka samverkan. Jag vill att Sverige skall visa att vi är beredda att ställa upp. Ställer vi inte upp med fredsinsatser nu kommer vi att tvingas ställa upp för flyktingkatastrofen i morgon. Vi har sett det förr, och vi vill inte se det igen. Jag hoppas och tror att det i denna viktiga europeiska fredsfråga skall vara möjligt med ett brett samarbete. Jag har ingen anledning att tro motsatsen. För fyra år sedan stod vi i denna talarstol och diskuterade det val som då skulle komma. Den dåvarande socialdemokratiske partiordföranden talade om att vändningen uppåt i ekonomin skulle utnyttjas och att den första huvuduppgiften var att se till att Sverige inte fastnade i arbetslöshetsfällan på samma sätt som land efter land i övrigt hade gjort. Han lovade, här i denna talarstol, att alla ungdomar skulle få jobb inom hundra dagar om socialdemokraterna fick makten. Han sade att det var vansinnigt om 20 000 personer skulle få lämna kommuner och landsting. Han lovade att det snabbt skulle bli många fler jobb med socialdemokratisk politik. Ingenting var viktigare och ingenting var tydligare än just detta. I dag kan vi, och bör vi, summera. Inte ens denna sommar efter fyra år kommer man att kunna infria sitt löfte till ungdomarna. Vi har sett mer än 300 000 svek mot detta löfte under dessa år. Ca 80 000 personer - en fyrdubbel vansinnighet, om jag skall använda det socialdemokratiska språkbruket - har fått lämna kommuner och landsting. Och allvarligast av allt: Det finns faktiskt färre riktiga jobb i Sverige i dag än när socialdemokraterna tog över för snart fyra år sedan - inte fler, som man lovade, utan färre. Skall ett misslyckande någonsin beskrivas som massivt är det väl detta. Den uppgång som vi hade då och som Ingvar Carlsson talade om bröts. Hade den uppgången fortsatt med samma kraft hade Sverige i dag haft minst 150 000 fler jobb. Hade den socialdemokratiska regeringens egna prognoser slagit in hade Sverige i dag haft ca 210 000 fler jobb. Hade Sverige haft samma utveckling som våra nordiska grannländer hade vi i dag haft ca 260 000 fler jobb. Nu går det försiktigt uppåt - litet svagare de senaste veckorna, men uppåt. Det är bra. Med litet tur tror jag att regeringen Persson framåt valet möjligen åter kan komma upp till det antal jobb Sverige hade när socialdemokraterna tog över för snart fyra år sedan. Dit kan man komma, men knappast längre. Det är faktiskt inte mycket, inte ens för statsministern, att vara stolt över. Jobben var denna regerings viktigaste uppgift, enligt vad den själv sade. Med denna har den misslyckats. Men den lovade mycket annat också, t.ex. en bättre skola. Men i dag, när många barn sjunger avslutningspsalmen i skolan - det är där jag egentligen skulle ha varit just nu - vet vi att en av tio inte klarar av grundskolan. En bristande skola för barn dömer till misslyckande i livet. Man lovar en bättre sjukvård. Men sedan vårdgarantin avskaffades har vårdköerna växt och växt. Jag känner egentligen ingen som anser att vården har blivit bättre under dessa år. Vi har fått den s.k. Solnaeffekten i vård, skola och omsorg: Högre skatt och sämre service. Och det är vare sig mer eller mindre än en skandal när världens högsta skatter ger en haltande vård och en bristande skola. Varför? Jo, därför att valfriheten avskaffats, förnyelsen stoppats och allt egentligen mest setts i kamerala termer. Vi har bättre statsfinanser i dag än för fyra år sedan, och i likhet med andra länder har vi fått klart lägre räntor. Vi har kunnat hålla inflationen stången. Det är en framgång att vi i dag står eniga kring en låginflationspolitik. Det var annorlunda i 1990-talets inledning. Men det är jobben som måste bli den viktigaste frågan när vi nu blickar framåt. Nya jobb och ny tillväxt är det avgörande politiska uppdraget när Sverige tar steget in i 2000-talet. Vi får inte acceptera att ständigt halka efter. Vi får inte acceptera att de nya jobben går Sverige förbi. Vi vill ha lägre skatter på arbete. Vi vill befria tjänstesektorn. Vi vill avreglera företagen. Vi vill modernisera arbetsmarknaden. Vi vill förbereda oss för euron. Vi vill ha en förnuftig energipolitik. Vi vill göra Sverige till spjutspetslandet framför andra i den nya informationstekniken. Det har gått fyra år som varit fyra förlorade år när det gäller nya jobb. Det har vi inte råd med fyra år till. Därför behöver vi en ny politik. Det kräver en ny regering.
Herr talman! Alla ni som lyssnar! Det var intressanta fraser som Carl Bildt använde sig av. Modernisera arbetsrätten. Vad är modernisera? Förnuftig energipolitik. Vad är förnuftig? Allt det där beror naturligtvis på värderingar. Jag kan hålla med Carl Bildt på ett område, det är att man inte har lyckats lösa problemen med arbetslösheten. Skall man göra det måste man sänka arbetstiden, dela på jobben, införa ett friår och skatteväxla. Carl Bildt talar väldigt mycket om skolan. Moderaterna har talat om världens bästa skola. Men världens bästa skola kräver också resurser. Vi kan inte få världens bästa skola om vi har för stora klasser, för stora grupper. Världens bästa skola skulle vi kunna få om vi hade fler lärare i skolan, fler vuxna i skolan. Fler lärare och fler vuxna kostar pengar. Därför är det mycket märkligt att höra den borgerliga oppositionens ledare säga att man skall satsa på en bättre skola, samtidigt som man inte vill tillföra de resurser som faktiskt krävs för att man skall få en bättre skola. Grupperna och klasserna är för stora. Jag har varit ute i mängder av skolor de senaste två åren. Samma sak hör man överallt, precis överallt. Det stora problemet är att det är för få vuxna i skolan. Det är för stora klasser, för stora grupper. Det är detta vi måste åtgärda. Hur gör Carl Bildt det när han inte vill tillföra mer pengar till kommunerna?
Herr talman! Jag ber om ursäkt, men Birger Schlaug vet att jag har mycket pressad tid i denna debatt. Mycket kort: I kommun efter kommun prioriterar kommunalmän skolan. I kommun efter kommun satsar vi i allmänhet mer på skolan, vi har en bättre skolpolitik. Pengar finns. Men prioriteringarna är fel. Lägg ned en mängd onödiga kommunala bidrag och byråkrati! Satsa på skolan och barnen! Det gör vi.
Herr talman! Det är en intressant invändning att det inte krävs mer pengar. Det skall vara omfördelningar, mindre bidrag. Är det de som har socialbidrag som skall få mindre, eller vad handlar det om, Carl Bildt? Vi kommer aldrig någonsin att få en bra skola om vi inte får betydligt fler vuxna i skolan, och detta kostar pengar. Därför måste kommunerna få mer pengar. Jag är glad att Göran Persson i dag, i en debattartikel i DN, har annonserat att man öppnar för det.
Herr talman! Mindre förlustbidrag till onödiga kommunala bolag, mer pengar till barnen och skolan!

Herr talman! Vi som har sysslat med kommunal verksamhet vet att det handlar om vård, skola och omsorg. Om nu moderaterna vill tillföra 18 miljarder kronor mindre än regeringen vill, hur skall man klara ut detta? Allt går inte att svepa bort på det här enkla demagogiska sättet. Det handlar om lärare i klassrummen, sjuksköterskor i äldreomsorgen och vårdpersonal för dem som är krassliga. Redovisa politiken, Carl Bildt! Glid inte undan på det här demagogiska sättet!
Herr talman! Socialdemokratisk politik i kommunerna de kommande åren kommer att innebära mycket mer av förlusttäckning i olönsamma och onödiga kommunala bolag än nya satsningar på skola och omsorg. Det är nya jobb som ger mindre utgifter för bidrag och som skapar bättre möjlighet att göra det som politikerna skall göra, men som de ofta misslyckats med.

Herr talman! Då gör vi det ännu tydligare. I en motion talar ni om att ni skall skapa utrymme för att sänka kommunalskatterna genom koncentration och genom högre effektivitet. Vi vet att 80 % av de kommunala utgifterna är vård, skola och omsorg. Det som Bildt försöker föra in, förlusttäckning i en del kommunala bolag, kan för en och annan kommun vara ett problem. Men för kommunsektorn, som vi nu talar om, ser strukturen ut på det viset. Har moderaterna en politik ni vågar stå för, eller tänker ni fortsätta med den här typen av enkel demagogi?
Herr talman! Självfallet står vi för vår politik. Titta t.ex. på Stockholmsregionen, där vi kan jämföra både maktskiften och en lång rad olika kommuner. På punkt efter punkt ser man att moderata kommuner förra perioden och denna period satsar mer på skolan och ger bättre resultat än socialdemokratiskt styrda kommuner. Socialdemokratiskt styrda kommuner satsar mer på en mängd annat. Men nu talar vi om skolan, och den sköts bättre i moderata händer, i moderata kommuner.

Herr talman! Vi har sett opinionsmätningar vad gäller partiernas framgångar och tillbakagångar. Det finns en tendens att det går bra för högern och för vänstern. Jag tror att det beror på att vi har en tydlighet i vårt ideologiska budskap och att vi talar om värderingar. Jag skulle vilja ställa några frågor på det temat till Carl Bildt. Förutom att ni vill skära ned i kommuner, vilket innebär att väldigt många kvinnor går miste om sina nödvändiga och viktiga arbeten och i stället tvingas till passiv arbetslöshet, vill ni också sänka sjukförsäkringen och sänka nivån i a-kassan. Vad är det för människosyn som präglar sådana förslag, dvs. att den som är arbetslös eller sjuk inte skall ha tillräckligt med pengar till mat och hyra? Har ni någon föreställning om att människor som är arbetslösa är allmänt lata och behöver någon form av morot eller piska för att skaffa sig ett arbete?
Herr talman! Snart får vi göra om talarordningen så att jag får litet mer tid. 30 000 kvinnojobb har försvunnit under denna mandatperiod av vänsterpolitik. Bidragen under regeringen Persson har varit lägre. Men lägre skatt på bidragen ger därmed i kronor och ören mer pengar kvar i kassan. Det viktigaste - och det borde Gudrun Schyman och jag vara överens om - är fler jobb. För att det skall vara möjligt krävs lägre skatt för alla, inte bara för vissa.
Herr talman! Carl Bildt och jag kan vara överens om att det krävs att fler människor har möjlighet att utifrån egen sysselsättning klara sin egna försörjning. Vi är inte överens om att det krävs lägre skatt för alla. Tvärtom behöver vi en omfördelning, som gör att de som har pengar att lägga på hög delar med sig till dem som har slut i portmonnän innan månaden är slut. Det är bl.a. de som är sjukskrivna och arbetslösa. Det är bl.a. alla de kvinnor som har fått sparken från skolan, barnomsorgen och sjukvården och som i dag tvingas till passivitet i hemmen. För detta krävs en omfördelning. Det krävs att de som har delar med sig till dem som behöver. Det innebär att vi inte kan sänka skatten för alla. Tvärtom! Vi är en hel del som kan bidra mer. Jag tror att många vill det.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag beskrev Vänsterpartiets politik fel. Det är vi moderater som vill ha sänkt skatt för alla, inte Vänsterpartiet.

Herr talman! Ärade riksdagsledamöter! Det är en speciell dag i dag. Jag trodde att Carl Bildt skulle nämna att fotbolls-VM startar i dag med tanke på hans stora fotbollsintresse. Men jag är också inne på slutrundan. Replikerna mot mig i dag måste bli begränsade om stämningsläget skall vara så där hjärtligt. Även om vi har mycket av strid, kamp och käbbel i politiken, är det andra intryck som består - även i partiledarkretsen. Med jämna mellanrum måste man fjädra upp sig och tala om hur oenig man är. Det är mycket kamratskap. Det känns bra. Jag beundrar det engagemang som Carl Bildt alltid har visat i internationella frågor. Det är naturligtvis ingen tillfällighet att du inledningsvis tog upp frågan om tragedin i forna Jugoslavien. Det är en tragedi. Vi är helt överens om att fredsprojektet i Europa är det stora i vår tid. Låt oss föra politiken i riktningen att utjämna skillnader mellan människor, ge människor bröd att leva av och se till att de slipper ta ihjäl varandra för att skapa livsutrymme. I den delen är vi helt överens. Däremot har vi en och annan tvist om det nödvändiga i att bygga imperier och förena valutor, med de spänningar som det skapar. Vi kanske hinner komma tillbaka till dessa frågor. Har ni tänkt på, kära riksdagsledamöter, att det är sällan någon som i dag åberopar tigerekonomierna eller Japan som förebilder för ekonomisk utveckling? Jag tänkte på det när jag hörde nyheterna i morse. Återigen var det skakningar där borta. Samtidigt var det en erinran om hur beroende vi är av vår omvärld. Naturligtvis påverkar detta i värsta fall oss. Det finns anledning att någon gång betona de begränsningar vi har i den svenska ekonomin och den svenska politiken när det gäller att hantera saker på egen hand. Det kräver internationellt samarbete. Men det finns också andra begränsningar som är värda att nämna. Först och främst är Sveriges internationella beroende stort, och det ställer krav på konkurrenskraft. Det gäller varor, tjänster och kronans kurs. Ordning och reda i ekonomin, trovärdighet på marknaden, politisk stabilitet är avgörande för att inte drabbas av marknadsbestraffning i form av höga räntor och lägre kronkurs. För det andra har vi fortfarande en statsskuld som omfattar ca 80 % av den samlade produktionen i landet, dvs. ca 1 400 miljarder kronor. Det drar i sin tur över 100 miljarder i räntekostnader per år, vilket urholkar de pengar som skulle kunna användas offensivt t.ex. för skattesänkningar på arbete. För det tredje är arbetslösheten oacceptabelt hög mänskligt och ekonomiskt. Det kostar bidrag och stöd. Det kostar uteblivet produktionsresultat. Därmed sänks efterfrågan i ekonomin. Låt mig nöja mig med dessa begränsningar. Allt vi vill kan inte göras omedelbart. Det ställer krav på ansvar över valperioderna för den offentliga ekonomin och samhällsekonomin. Det krävs en strategi för sunda finanser. Om vi delar ut pengar som inte finns, kommer marknadens straff. Det vet vi av erfarenhet. Det får vi inte glömma. Det kräver tid, stabilitet och trovärdighet för att få bort de begränsningar som har fjättrat oss under 90-talet. Detta kräver vilja att ta samhällsansvar hos så många parter och partier som möjligt. När jag talade om nationell samling i valrörelsen 1994 var detta min insikt och strävan. Jag visste att det skulle krävas betydligt mer än vad vi hade hunnit med under fyrpartiregeringen. Låt oss tala om konstruktiv opposition. Efter valet, då väljarna hade sagt sitt, var detta ett uttryck för insikten att saneringen var långt ifrån klar vid regeringsskiftet hösten 1994. Vi drog slutsatsen att Sverige behöver mer av samarbete och mindre av konfrontationer. Men i dag är begränsningarna i ekonomin betydligt mindre än för fyra år sedan. Detta skapar nya möjligheter. Det uppfattar svenska folket genom ökad tilltro till förbättringar i samhällsekonomin och den egna ekonomin. Jag skulle vilja göra en insats - om ni inte tar för mycket repliktid - genom att beskriva verkligheten baserad på fakta. Det är en väldigt viktig utgångspunkt för politiker att vara någorlunda överens om hur verkligheten ser ut, i stället för att tala förbi varandra och beskriva verkligheten som den inte ser ut. Vi har väldigt bra statistik i Sverige - varför inte använda den? Jag skall inte ta allt, Carl Bildt, men jag hittade en skrift som fyrklöverregeringen publicerade sommaren 1994. Den svenska konjunkturen var på väg upp då, liksom nu. Under en rubrik där heter det: "Det ljusnar för Sverige." Där konstateras en rad positiva drag. Jag tänkte att det väl är ganska objektivt om jag tar en del av dem och jämför med de siffror som vi har i dag. För det första: "Industrins orderingång ökar." Ökningen var knappt 7 % i början av 1994 jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Motsvarande ökning i dag är drygt 10 %. Ni kan kontrollera siffrorna om ni vill. Utredningstjänsten har hjälpt till med dem och en del andra källor. För det andra: "Industriproduktionen stiger." I början av 1994 var ökningen ca 8 %, efter att ha varit betydligt lägre tidigare. Motsvarande för 1998 är 6 % och för närvarande +7,5 % i årstakt. Sedan valet 1994 har industriproduktionen ökat med ca 30 %. För det tredje: "Kapacitetsutnyttjandet i industrin stiger." 1994 var procenttalet 89,9. Den senaste kända siffra som jag har tillgång till är 88,6 %. För det fjärde: "Exporten ökar." Det var 22,5 % år 1994 mot 11,1 % fjärde kvartalet 1997. Till bilden hör naturligtvis kvardröjande effekter av den påtvingade devalveringen 1992, som gav en enorm skjuts åt exportindustrin, som dröjde kvar några år framåt. Det syns tydligt. För det femte: "Svensk industri tar marknadsandelar." Det hade samband med det förra, och 1994 var det 6,2 %. Den ökningen har avtagit därefter. För det sjätte: "Tillväxten tar fart." 1994 var ett rekordår med en ökning på 4,6 %, men vi minns också de tre åren med minustal och stagnation dessförinnan. Sista kvartalet 1997 var ökningen 3,3 %. Jämfört med de sista tolv månaderna före regeringsskiftet har värdet på svensk produktion ökat med 10 %. För det sjunde: "Näringslivets investeringar ökar." 1997. Det är en klar skillnad. För det åttonde: "Antalet lediga jobb ökar." I april 1994 var det 33 000, och i april 1998 var det 38 000. För det nionde: "Företagskonkurserna minskar." Det var 4 312 företagskonkurser 1994 på årsbasis, mot senaste motsvarande ungefär halva den siffran. För det tionde: "Bankinstitutens kreditförluster minskar." Det var 18,7 miljarder i förluster 1994, och senast motsvarande 8 miljarder. För det elfte: "Hushållen allt mer optimistiska om framtiden." De var det 1994. Man kan uttrycka det så att de var nettopositiva, och det är en stark ökning också nu. Men det är inga exakta tal. Detta är naturligtvis ingen heltäckande bild, utan ett urval. Det som var djupt bekymmersamt 1994 var lånebehovet för staten, som var 240 miljarder kronor vid valet 1994, jämfört med en amortering på ca 5 miljarder sedan april 1997. Marknadsräntorna var höga hösten 1994, och i dag är de mer än halverade. Ett villalån på 500 000 kr med bunden ränta är i dag 1 900 kr billigare per månad än 1994. Det är stora pengar för konsumenterna. Anmärkningsvärt är att differensen mot den tyska räntan är ca 0,15 procentenheter - det växlar från dag till dag - mot 4 procentenheter 1994. De svartmålare som har sagt att om Sverige markerar att vi inte skall vara med i EMU kommer det att gå snett har fått fel. Det handlar väldigt mycket om våra egna insatser, om vi lyckas stabilisera ekonomin och skapa trovärdighet i vår omvärld. I så fall har vi goda chanser att hålla den konkurrensfaktorn i schack mot omvärlden. Den är viktig för våra investeringar och för vår konkurrenskraft. Kronan har samtidigt stärkts mot D-marken med Inflationen är rekordlåg, som vi vet - ca 0,8 % det senaste året. Med starka statsfinanser, sänkta boräntor och sänkt matmoms har vi knäckt inflationen, som inte varit över Riksbankens mål om 2 % någon enda månad sedan 1995. Det har betytt ökade reallöner för löntagarna i stället för luft i lönekuvertet. Nu ökar även efterfrågan. Det senaste året har hushållens konsumtion ökat med över 2 %. En annan siffra som vi kan följa dag för dag, som inte kan tyda på att företag och kapitalägare uppfattar Sverige som en öken, är att aktiekurserna på Stockholmsbörsen slår rekord. Det var all time high i måndags. Ökningen sedan valet är 164 % till i april i år i värde på Stockholmsbörsen. Jag skall inte överdriva vår insats, men i en demokrati krävs det majoriteter. Den s.k. vänstersvängen, Gudrun Schyman, hade inte den trovärdigheten i sig att den förmådde skapa den stabilitet och den uppskattning som marknaden kräver, i synnerhet av ett land som inte riktigt har visat att man har kontroll. Jag tycker att det är svårt att förstå kritiken mot dem som tar samhällsansvar. Det gäller inte bara Centerpartiet. Tyvärr är chanserna att tala förbi varandra oändliga, men även i politiken kan den statistiska mångfalden vara bättre än den oupplysta enfalden, om jag får uttrycka mig så. Det som jag skulle vilja sluta med att säga är alltså att den sanerade ekonomin skapar stora möjligheter för oss framöver och för kommande generationer.

Energipolitiken är en långkörare i den branschen, men den kräver just politisk uthållighet och stabilitet för att vi politiker över huvud taget skall leva upp till det demokratiska kravet, när vi nu har tagit en energikälla i anspråk som egentligen inte ryms inom de demokratiska förutsättningarna. Vad kan vi säga till hundratals generationer som skall ta hand om avfallet från kärnkraften? Jag tycker att detta är en större fråga än t.o.m. folkomröstningar. Vi kan inte folkomrösta om detta. Det är ju folkomröstningar som naturligtvis så småningom innebär att en del generationer inte har blivit tillfrågade. Till sist tror jag att det av en del av stabiliteten krävs en mogenhet i en demokrati. Det innebär att man söker de gemensamma nämnarna oftare. Vi har ett gemensamt intresse av att det går bra för det här fina landet. Det är vårt huvudansvar.

Herr talman!

Det tycker jag var väldigt bra. Jag uppskattar väldigt Olof Johanssons kamp mot EMU, som jag hoppas att Centern kan vidmakthålla även om det blir en ny partiledare. Det var en väldig avhyvling av den regering som Centern satt i. Det var intressant på många sätt. Det kan jag förstå. Verklighet och statistik är viktigt. Tyvärr glömde Olof Johansson den statistik som handlar om miljön. Det är också en del av verkligheten, särskilt med tanke på att han avslutade med att säga att ekologi och ekonomi skall gå hand i hand. Naturvårdsverket har reagerat väldigt kraftigt, liksom Naturskyddsföreningen, på en utredning som har kommit som handlar om jordbrukspolitiken. Det är den gamla centerpartisten Gunnar Björk som har utrett. LRF jublar. Många centerpartister jublar också, såvitt jag förstår. Det handlar om sänkt skatt på konstgödsel och sänkt dieselskatt. Det är en ganska avgörande fråga, eftersom det faktiskt är på det sättet att kväveläckagen snarare ökar än minskar. Följden av det är ökad algblomning och andra problem för hav och vattendrag. Centern brukar vilja framtona som ett parti med miljöambitioner och har också det på många sätt. Men när det gäller jorbrukspolitiken förstår jag inte Centerpartiet. Jag skulle vilja ställa två väldigt konkreta frågor. Jag vet inte hur mycket tid Olof Johansson har kvar, men de är väldigt konkreta. Kan Centern acceptera en sänkning av skatten på handelsgödsel? Kan Centern acceptera att skatteväxling, dvs. sänkt skatt på arbete och höjd skatt på energi, motarbetas just inom jordbrukssektorn när det gäller dieselskatten?

Herr talman! Birger Schlaug gör det fel som han anklagar mig för att göra, nämligen att inte ta upp helheten. Vad handlar det egentligen om när det gäller ekonomi och ekologi? Det handlar också där om öppna gränser, produktionskrav och konkurrenskrav. Det nya som har hänt efter EU-inträdet under 90 talet är att svenskt jordbruk har fått förändrade konkurrensförutsättningar. Så är det. Det är därför vi har ägnat så mycket av den gångna mandatperioden åt att försöka analysera vilka dessa nya förutsättningar är. Alla känner till Gunnar Björks utredning. Det är viktigt. Helheten måste stämma också i den branschen. Jag kan försäkra Birger Schlaug om att vi inte ger upp när det gäller att svenskt jordbruk skall vara världens renaste, precis som Sveriges bönder själva säger. Det betyder att vi inte prioriterar de olika avgifter och skatter som ligger på miljösidan. Det finns annat som man i första hand kan hantera för att skapa denna konkurrenslikställighet. Det är först om EU inte ställer upp och skapar denna likställighet i behandlingen av miljön för jordbruket som vi hamnar i det dilemma som Birger Schlaug ser fram emot.
Herr talman! Jag förstår att Olof Johansson också förstår problemet med övergödningen av haven. Vi kommer att få en ganska tråkig sommar på många ställen i Sverige, där barn inte kan bada och där arter hotas att slås ut. Då kommer man till det konkreta. De argument som Olof Johansson nu använde är precis samma argument som Carl Bildt använder när det gäller skatteväxling som rör industrin. Det är exakt samma argument. Då kommer man till frågan om huruvida var och en skall försöka värna just sina intressegrupper och sina intresseområden, eller skall man våga utmana även kemikaliejordbruket? Ett av de största problemen när det gäller miljön i dag är jordbrukspolitiken. Jag fick inget riktigt svar. Kan Centern acceptera sänkt skatt på handelsgödsel och sänkt dieselskatt? Det går tvärs emot det som Centern annars talar om, nämligen en grön skatteväxling.
Herr talman! Jag har svarat på den frågan, Birger Schlaug. Jag har sagt att konkurrenskraften är viktig för att verksamheter inte skall flytta till andra delar av vårt närområde där man inte ställer lika höga krav som vi. Vi har inte haft någon annan uppfattning om detta. Jag har som miljöminister självfallet varit medveten om detta problem. Jag menar att man inte skall låsa in sig i det dilemma som Birger Schlaug gör det till. Det finns mycket att göra som skapar denna konkurrensförutsättning, och då skall vi självklart inte ge oss på att lätta på miljöavgifterna. Det är svaret. Det finns många andra konkurrensförutsättningar att ge sig på först. Miljön skall behandlas så, att alla bär sina kostnader. Det är det som är skatteväxlingens innebörd. Det är så man skall hantera den frågan. Den frågan har inte så mycket med konkurrenskraft att göra, eftersom det handlar om att också sänka avgifter och om belastning på arbetskraft. Därför är skatteväxlingen så viktig också i ett internationellt sammanhang, och därför skall vi driva den frågan.

Herr talman! Också jag vill passa på tillfället att tacka Olof Johansson för ett kollegialt samarbete. Det finns en del frågor där vi faktiskt har samarbetat väldigt väl både i riksdagen och utanför riksdagen. Sedan finns det andra frågor där vi skiljer oss åt. Det gäller rättvisefrågorna i fördelningspolitiken och den vänstersväng som Olof Johansson kommenterade. Han sade att den inte var trovärdig. Det hör nog inte riktigt hemma under rubriken "Verklighet baserad på fakta", som vi skulle hålla oss till i denna debatt. Verkligheten baserad på fakta säger ju att det saneringsprogram som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gjorde upp om efter valet 1994 är det som har lagt grunden till den ekonomiska utveckling som vi har nu. När socialdemokraterna valde att avbryta det samarbetet och i stället vända sig till Centern inledde man ett ekonomiskt samarbete som faktiskt innebar ökade orättvisor: sänkt nivå i sjukförsäkring och a-kassa, sänkta barnbidrag och fortsatta neddragningar för kommuner och landsting. Det kunde vi absolut inte acceptera, eftersom det för oss är viktigt att kombinera sparande med rättvisa. Där skiljer vi oss åt. Vi har däremot samarbetat i kärnkraftsfrågan. Vi har gjort en överenskommelse tillsammans med regeringen, och jag hoppas att vi kommer att fortsätta att försvara den. Vi har också samarbetat i frågan om Sveriges inträde eller inte i den ekonomiska och monetära unionen. Också där hoppas jag på ett fortsatt samarbete, som tar sig uttryck i att vi hårt driver kravet på en folkomröstning, så att vi får ett ställningstagande i frågan. Jag vill fråga Olof Johansson om ni är beredda att t.ex. använda valrörelsen för att upplysa om konsekvenserna av ett eventuellt inträde och nödvändigheten av att vi får ett politiskt beslut i denna fråga.

Herr talman! Jag tackar för det svaret och skall fylla på med en fråga om en ytterligare precisering. Tycker Olof Johansson som vi i Vänsterpartiet att det är lämpligt att vi har en folkomröstning om EMU i samband med valet till EU-parlamentet i juni 1999?

Herr talman! Vi har inte tagit ställning till tidpunkten. Skälen till det är flera. Det är självklart att EMU frågan kommer att vara stor i parlamentsvalet 1999. Det vet vi. Skall man kombinera med ett grundlagsbeslut är naturligtvis 2002 ett lämpligare år, för det är då detta är möjligt.

Herr talman! Samhällsansvar var kanske det ord som lyste tydligast genom Olof Johanssons anförande. Så har det varit under alla dessa decennier, det vill jag gärna bekräfta. Samhällsansvar är det begrepp som även i svåra stunder har lett Olle till svåra ställningstaganden. Rätt eller fel - men det är det som har lett honom, och för det förtjänar han djup respekt. Han beskrev i siffror den uppgång vi hade i den svenska ekonomin sommaren 1994 och jämförde med den uppgång vi har i ekonomin nu. Det som inträffat sedan dess är att, som han sade, vänstersvängen kom - skattehöjningarna, återställarna. Sedan bröts den ekonomiska uppgången. Om vi jämför då och nu har Olle rätt när han säger att räntan är lägre och aktiekurserna högre. Det som också är viktigt är att företagarna är färre och att jobben inte är fler. Den viktiga uppgiften för samhällsansvaret under de kommande åren är att se till att jobben blir fler och att företagarna blir fler. I den uppgiften är jag övertygad om att Centerpartiet har en viktig roll att spela.

Herr talman! Det är riktigt, som Carl Bildt betonar, att det måste finnas en balans i de samlade åtgärder som vidtas över tiden, så att man inte knäcker framgångsmöjligheterna. Den motivering jag såg till att gå hårt fram med skattehöjningar var att det måste ske så snabbt att vi över huvud taget hann i kapp, så att inte räntorna och statsskulden skenade för Sverige. Vi var bra nära den situationen. Det försvarar inte allt som gjorts. Därför är det viktigt att ställa tillbaka så snabbt som vi har utrymme för det och utan att vi på nytt drabbas av marknadens bestraffning i form av höga räntor och sänkt kronkurs, för i så fall får det här landet fortsatta stora problem.

Herr talman! Jag vill tacka Olof Johansson för hans insatser i svensk politik och i det samarbete vi har haft mellan regeringen och Centerpartiet under den gångna mandatperioden. Det har varit konstruktivt. Det har inte alltid varit enkelt. Jag håller med dem som tidigare har sagt att Olof Johansson i sin politiska gärning inte precis har hållit sig undan svåra beslut och konflikter. Vi har inte alltid tyckt likadant, men jag har satt värde på att Olof Johansson alltid har stått för sina synpunkter. Jag kan väl säga det som Olof Johansson själv inte sade: Att vi nu står där vi står i Sverige, att vi har kommit så här långt, att vi återigen kan känna optimism och framtidstro hade inte varit möjligt utan samarbetet över blockgränsen och de politiska risker som Olof Johansson initialt tog med den utvecklingen. För det tackar jag dig, och jag vet att också Ingvar Carlsson instämmer i det tacket. När vi så småningom får distans till den här perioden och förstår vilken enorm betydelse du har spelat tror jag också att många av de glåpord som har haglat genom åren kommer att förbytas i en hyllning. Det är du värd, Olle. Tack och heder!

Herr talman! Det är dags för bokslut Persson, en summering av de fyra år socialdemokraterna har suttit vid makten och Göran Persson varit finansminister och statsminister. Det finns naturligtvis en plussida i det här bokslutet, även om den listan inte blivit så väldigt lång vid min genomgång. Det kan ändå vara trevligt att börja med det positiva. Det blir plus för att ni medverkade till att föra in Sverige i den europeiska unionen, det blir plus för att ni fullföljde den budgetsanering som den borgerliga regeringen inledde, och det blir plus för att ni till sist höll fast vid pensionsuppgörelsen. Mitt tack till Olof Johansson får bestå i att han får vara med och dela på de här pluspoängen. Han har ju faktiskt varit inblandad i att grundlägga alla de tre pluspoängen under de borgerliga åren, och, vem vet, kanske har han också haft ett finger med i spelet under Perssonperioden. Dagen till ära kan vi glömma Olof Johanssons medansvar för de minuspoäng som jag också måste dela ut. Låt mig innan jag går in på den listan säga ett par ord om detta med verklighetsbilden. Göran Persson har en artikel i en tidning i dag där han talar om att vi nu står inför goda tider. Han talar om att människor kan känna optimism. Jag såg ett TV-inslag häromveckan som handlade om det faktum att barnafödandet i Sverige nu är nere på 30-talsnivå. Jag tyckte det var idiotiskt när Ingvar Carlsson i slutet på 80-talet gjorde baby-boomen till bevis för att socialdemokratisk politik var så bra, så jag skall inte göra det omvända. Som bekant har jag personligen gjort mitt bästa för att förbättra statistiken så mycket som möjligt. Det jag skall komma till är att man i TV-inslaget trots allt hade hittat en nybliven mor, och man frågade henne varför så få gör som hon. Hon svarade då helt spontant ungefär så här: Arbetslösheten är ju rekordhög, och människor har väldigt små marginaler. Det var så hon uppfattade verkligheten. Och jag tror att det är detta att människor inte känner igen sig i det ni beskriver som har lett till att Vänsterpartiet under den här perioden har nått rekordnivåer. Jag tror också att det är det som kommer att leda till att vi får regimskifte i höst. Människor känner inte igen sig i ert sätt att skildra deras vardag. Minuspoängen i bokslut Persson blir många. Det blir först och främst minus för att jobben har blivit färre. Det blir minus för att vårdköerna har blivit längre. Det blir minus för att antalet underkända och utslagna i skolan har blivit fler. Det blir minus för att antalet företagare har blivit mindre. Det är 30 000 färre företagare än vid valet 1994. Det blir minus för att valfriheten har minskat. Enskilda alternativ har fått det kärvare. Det blir minus för att Sverige fortsatt att halka utför i välståndsligan. Det blir minus för att tilliten till trygghetssystemen urholkas, med attacken mot änkepensionerna som det grövsta exemplet. Det blir också ett antal extra straffpoäng för ert systematiska löftesbrytande. Det sänker ju hela politikens anseende och drabbar därmed oss alla. Jag kan inte fatta hur man kan handskas så lättvindigt med löften som ni gör. Hur kan man lova att sätta stopp för uppsägningar i offentliga sektorn och därefter låta 1995 skall vara högst 5 % och sedan passivt åse att den blir 8 %? Hur kan man lova att unga människor skall få jobb inom 100 dagar och sedan låta hundratusentals vara arbetslösa längre? Hur kan man lova att alla skolungdomar skall få sommarjobb och sedan misslyckas i hälften av kommunerna? Hur kan man lova att vårdköerna skall bli kortare och sedan åse hur de blir dubbelt så långa som vid valet 1994? Och hur kan man utlova att extrapengarna till kommunerna skall gå till förbättringar när man vet att det allra mesta måste användas till att undvika ytterligare försämringar? För mig är det som sagt ofattbart att man kan handskas så vårdslöst med löften. Så de inledande pluspoängen räckte tyvärr inte så långt. Sverige har stagnerat. Klyftorna har växt. Det är kris i vård och skola. Det blir ett rungande icke godkänt på det här provet, och jag hoppas att chansen till omtenta kommer att dröja. Folkpartiets huvudfrågor i valet är som bekant jobben, vården och skolan. Jag får ibland frågor från journalister som säger: Det är väl de frågor som alla driver? Jag har inte riktigt märkt det, men om det skulle vara sant är det ju närmast omöjligt att tänka sig att socialdemokraterna skulle kunna vinna valet. Hur skulle ni kunna få fortsatt förtroende om det är situationen när det gäller jobben, vården och skolan som blir valets huvudfrågor? Olof Johansson gjorde en intressant jämförelse om kraften i den uppgång som rådde mot slutet av de borgerliga åren och den konjunkturförbättring som man ser just nu. När det gäller jobben är det alldeles klart att uppgången då var mycket kraftigare än den uppgång som vi ser nu. För ett år sedan var den totala arbetslösheten 12-13 %. Om man inkluderar människor som nu är i kunskapslyftet är den fortfarande 12 13 %. Den har krupit ned några promille, men mycket mindre än motsvarande minskning för ett år sedan. Och när det gäller det som jag menar måste vara huvudfrågan, jobben och tillväxten, finns det ju två huvudalternativ. Det finns ett icke-socialistiskt, där de borgerliga partierna inklusive - hoppas jag - Centern ingår, även om vi väl inte lär få något sådan besked just i dag. Det finns också ett socialistiskt där Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ingår. Göran Persson har ju själv sagt i Södertälje för några veckor sedan att 39 % räcker för Rosenbad. Det innebär att Göran Persson i praktiken räknar in ytterligare ett par partier i sitt regeringsunderlag. De som vad jag har förstått står till buds är Vänsterpartiet och Därmed står alltså en grupp partier som vill vara kärnan i en jobballians mot en gruppering av tillväxthämmare - om jag får använda den beteckningen på Göran Perssons parti - och tillväxthatare - som vi väl kan kalla Birger Schlaug och hans anhängare. Där står ni tillsammans som ett alternativ.

För det första vet vi ju inte mycket om vilken politik socialdemokraterna själva vill föra. Det ni kommer med just nu är ju mest avdammade borgerliga förslag. Men om det är borgerlig politik som skall föras är det naturligtvis bäst att de borgerliga själva får föra den. Det andra problemet är att vi inte alls vet hur ni i den här konstellationen kommer att kompromissa. För sitt stöd till en socialdemokratisk regering kräver ju båda de här andra partierna på yttersta vänsterkanten totalt EMU-nej, snabbstängning av fler kärnkraftverk och ytterligare regleringar på arbetsmarknaden för att tvinga fram en sextimmarsdag. Vänsterpartiet fyller på med höjd arbetsgivaravgift, höjd bolagsskatt, ännu mer dubbelbeskattning av aktier än vi redan har och för säkerhets skulle också en ny extra värnbolagsskatt. Det är klart att socialdemokraterna inte kommer att behöva acceptera allt av detta. Men vad kommer man att acceptera och var kommer man att sätta klackarna i marken? Det vet vi ingenting om. Göran Persson kan väl kommentera detta. Kommer han att acceptera stängning av fler kärnkraftverk än Barsebäck före 2002? Miljöpartiet vill att alla svenska kärnkraftverk skall stängas inom tre år. Kommer Göran Persson att acceptera ytterligare försämringar för de privata alternativen inom vård och skola? Blir det tvångslagstiftning om arbetstiderna? Blir det en ännu mer negativ attityd till att utnyttja EU-samarbetet? Blir det höjda skatter? Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet talar för fler höjda skatter. De tror vad jag förstår inte alls på ett minskat skattetryck. De icke-socialistiska partierna, i första hand Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, vill som jag sade bilda kärnan i en jobballians. Vi är naturligtvis inte eniga om allt. Då vore vi inte olika partier. Men huvuddragen i ett program för fler jobb har vi redovisat både i finansutskottets betänkande som behandlades i går och i en tidningsartikel härom veckan. Persson, Schyman och Schlaug måste ge besked. Det duger inte för Göran Persson att hänvisa till att det har gått förr. För det första har det inte gått särskilt bra, och för det andra har vi inte varit i en situation där ni har varit beroende av två sådana partier. Och jag återkommer till att jag bygger detta på uttalandet - möjligen ett misstag, ett grovt politiskt misstag i så fall - om att 39 % räcker för Rosenbad. I det uttalandet måste det ligga att ni är beredda att regera med två ytterligare partier. Vi har som sagt aldrig tidigare varit i den situationen att de här partierna har haft den position de nu har. Tuppkammen har ju växt.

Det som särskilt oroar mig i detta perspektiv, förutom att många kommer att förbli arbetslösa, är effekterna på vården och skolan. Vi har ju under de senaste åren sett vad dålig tillväxt av skatteunderlaget betyder för kommuner och landsting. Väljarna borde få besked här i dag om vad Socialdemokraterna vill göra med vården och skolan. Blir det en vårdgaranti, så att den enskilda patienten får något att säga till om och så att köerna kan kortas? Blir det ett större utrymme för t.ex. privata husläkare, så att vi kan få en bättre fungerande vardagssjukvård? Och inser regeringen att det som kom i gymnasiepropositionen häromdagen inte är tillräckligt, att det måste ske en satsning på lärarna, att det behövs en lärarlegitimation och att det måste finnas alternativkurser i kärnämnena i gymnasiet, därför att både elever och lärare vill ha dem. Inser regeringen att det måste göras mer för de elever som har problem, både i gymnasiet och i grundskolan, för att bryta den mycket oroande utvecklingen mot fler utslagna och underkända? Många kommer att lyssna noga om statsministern för en gångs skull skulle vilja säga något med substans om vården och skolan. Folkpartiet står alltså för fler jobb, värdigare vård och en bättre skola. Sverige behöver en ny kurs och en ny regering.
Herr talman! Allians för jobb kallas någonting som Moderaterna skall leda. Ja, nog blir det jobb alltid. Det brukar det bli efter en borgerlig regering som Moderaterna har lett. Det blir en väldig massa jobb med att reda ut problemen. Så det ligger trots allt något i detta. Jag tycker att Lars Leijonborg inte har mycket skam i kroppen. Eller det kanske är det han har, rättare sagt. Jag vet inte. Han talade om ytterlighetspartier. Vilka är ytterlighetspartier? Det finns ett antal mycket viktiga frågor i Sverige - Nato, EMU. Vilket är ytterlighetspartiet, och vilket är det riktiga ytterlighetspartiet som skall bilda den regering som Folkpartiet skall sitta i? Det vore på sin plats med litet verklighetsförankring, Lars Leijonborg. Det finns tre partier i denna riksdag, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och även Kristdemokraterna, som under varje år har tillfört mer pengar till kommunerna, till skolorna och till äldrevården. Det är dessa tre partier, inte Folkpartiet. Att måla upp en retorisk bild av något annat är faktiskt lögn, Lars Leijonborg. Dessutom tycker jag att det är viktigt, när vi nu står inför en situation då alltfler vet att det behövs fler vuxna i skolan och att det behövs mer pengar i vården, att partierna också deklarerar att det behövs mer pengar till den kommunala sektorn. Folkpartiet säger att det inte behövs. Man skall samarbeta med det parti som definitivt tycker att det är en organisationsfråga. Besök ett vårdhem någonstans, Lars Leijonborg, gör det rejält och titta. Ta reda på om det är en organisationsfråga, gör det. Besök verkligheten. Vi i Miljöpartiet vill ha ett högre skattetryck, säger Lars Leijonborg. Nej, det har vi inte sagt. Vi tycker att man kan sänka en hel del skatter. Lars Leijonborg är väldigt dåligt påläst eller retoriskt ohederlig när han hävdar något sådant. Vi vill skatteväxla. Vi vill sänka skatter och avgifter på arbete och höja dem på miljöförstörande verksamheter. Det är detta som det handlar om. Lars Leijonborg kan inte ens läsa innantill när det gäller kärnkraftsavvecklingen. Vi har väckt en motion där vi säger att vi vill avveckla kärnkraften, precis som Folkpartiet ville tidigare, nämligen fram till år 2010. Ville inte Folkpartiet också det förut? När det gäller småföretag tycker vi i Miljöpartiet att det finns väldigt starka skäl att ha olika arbetsrättsregler för de riktigt små företagen och för stora företag. Vi är inte småföretagarfientliga, som Lars Leijonborg målar upp - tvärtom. Och det vet Lars Leijonborg, men ändå står han här och målar upp en annan bild. Vi är tillväxthatare, säger Lars Leijonborg. Låt mig säga att ekonomisk tillväxt i traditionell mening inte automatiskt leder till fler jobb i dag, Lars Leijonborg. Det är ju inte på det sättet. Vi måste se till tillväxtens innehåll, och det är en mängd saker som måste växa i samhället. Det är kulturen, det är skolan, och det är vården. Men titta inte bara på kvantiteten utan på kvaliteten i tillväxten. Det är det som är intressant, Lars Leijonborg.
Herr talman! Jag skall gärna besök något vårdhem om Birger Schlaug kan hitta något där jag inte redan har varit. Jag tror mig ha en ganska djup kunskap om situationen i vården i Sverige. Jag vet att det efter många år av nedskärningar behövs ökade resurser. Och vi har också visat hur sådana resurser kan tillföras. Vi har stött de förslag om extra pengar som regeringen har lagt fram. Och vi har under många år föreslagit, vilket Birger Schlaug förmodligen vet - han borde veta det som riksdagsledamot - ett system där försäkringskassan och vården skulle få samarbeta för att förkorta vårdköer, vilket skulle tillföra vården i storleksordningen 2 miljarder kronor. Det systemet är för närvarande tyvärr förbjudet. Jag är rätt säker på att jag sade att Miljöpartiet inte vill sänka det totala skattetrycket. Miljöpartiet har många förslag på skattehöjningar och vill inte sänka det totala skattetrycket. Risken med den inriktningen är ju att det slutar som det brukar göra när Socialdemokraterna regerar, att skattetrycket är rejält högre än det var när de startade. Jag har noterat, och det är positivt, att Miljöpartiet ibland säger snälla saker om småföretag. Det gör i och för sig de flesta. Och luttrade småföretagare har vant sig vid att skrapa på ytan och se bakom den där retoriken. En av de saker som småföretagare tycker mest illa om är alla detaljregleringar inte minst på arbetsmarknaden men även på andra områden som avgör deras verksamhet. Miljöpartiet vill ju, för att se till att ingen jobbar mer än sex timmar per dag, ytterligare detaljreglera arbetsmarknadslagstiftningen. Det tycker många småföretagare är ett mycket dåligt förslag. Summan av kardemumman är att Miljöpartiet står för en politik som med all sannolikhet skulle leda till lägre tillväxt och därmed färre jobb och därmed göra det sämre för de vårdhem som Birger Schlaug säger sig ömma för.
Herr talman! Först och främst är de flesta som står i operationsköer gamla och uppbär inte någon sjukförsäkring från försäkringskassan. De får inget jobb efter operationen. De vill bara leva ett alldeles vanligt hederligt liv, så gott som möjligt. Handlar det inte också om dessa människor? Sedan när det gäller skattetrycket och en sänkning av arbetstiden säger Lars Leijonborg att vi vill detaljreglera arbetstidslagen så att alla får jobba bara sex timmar per dag. Om Lars Leijonborg åker runt och talar på det sättet i landet, tycker jag att det är ganska förskräckligt. Jag försöker ge en ganska rimlig och ärlig bild av Folkpartiet när folk frågar vad Folkpartiet tycker. Det räcker så bra. Det vi vill göra med arbetstidslagen, Lars Leijonborg, är byta ut siffran 40 mot siffran 35, så att normalarbetstiden blir 35. Jag tror att Anne Wibble någon gång har sagt att 40 timmars arbetsvecka är marknadsekonomi. Men en sänkning av arbetstiden skulle vara planekonomi. Jag förstår inte varför 40 timmars normal arbetstid skulle vara marknadsekonomi och 35 timmar planekonomi. Det handlar inte om nya regler, Lars Leijonborg. Det handlar om att sänka arbetstiden, att anpassa den till verkligheten och dela på jobben. Att byta ut siffran 40 mot siffran 35, är det mer regleringar - ja eller nej?

Herr talman! Birger Schlaug sade att han brukar säga sanningen om Folkpartiet men sedan hade han uppenbart ett falskt citat av Anne Wibble. Det säger väl en del om hur mycket man kan lita på det första beskedet. Ja, det var ju det jag sade. Ni vill sänka arbetstiden till 35 timmar. Det är dessutom bara ett första steg, såvitt jag förstår. Inte är det väl så att Miljöpartiet har gett upp sextimmarsdagen. Det skulle ju vara en jättesensation. Det är väl någonting som ni måste stå för. Sanningen är att om den skall genomföras kommer det att skapa betydande problem i småföretagen. Det kommer också att skapa mycket stora problem inom vården och omsorgen. Jag är, som sagt, ute mycket och träffar mycket vårdpersonal. I många fall har man av sina arbetsgivare tvingats att gå ned i arbetstid. Eftersom man är lågt avlönad har man det mycket kämpigt ekonomiskt. Det är ett långt vanligare krav bland de personalkategorierna att man skall få jobba åtta timmar per dag än få ytterligare sänkt arbetstid. Så ser verkligheten ut, Birger Schlaug!

Herr talman! Det var tacknämligt, Lars Leijonborg, att få en liten repetition av den artikel som står att läsa på Svenska Dagbladets insändarsida i dag. Jag skall bemöta några av Lars Leijonborgs påståenden där. En del är faktiskt felaktiga. Vi i Vänsterpartiet är emot EMU - det är alldeles riktigt. Men det kunde kanske vara intressant att fundera över varför vi är det. Jo, det strider mot en utvecklad syn på demokratin och våra möjligheter att själva påverka och fatta beslut om den ekonomiska politiken. Det grundlagfäster en ekonomisk politik som bevisligen leder till ökade ekonomiska klyftor och en permanentad arbetslöshet. Så ser verkligheten ut i de länder som är med. Vi vill avveckla kärnkraften - absolut! Vi tycker att det är bra att vi har kommit överens med andra partier om att sätta i gång nu. Skälet är att det är farligt. Oöverstigliga säkerhetsproblem är förknippade med det här sättet att producera energi. Vi behöver få ett politiskt beslut som öppnar för den förnyelseprocess och den omställning av energisystemen där dessutom en hel del av de nya framtidsinriktade arbetena och den nya tekniken finns. Visst, vi vill ha sänkt arbetstid, en förkortning av arbetstiden. Ett första steg är 35 timmar. Ett skäl är att fler får arbete. Vi skall inte jobba mindre, utan vi skall gärna jobba mer. Men vi skall dela jobben på fler. Det innebär också livskvalitet för många att slippa stressa runt med ett åttatimmarsarbete plus övertid, som i dag dessutom arbetas obetalt av många som är rädda för att bli av med jobbet. Många kvinnor, Lars Leijonborg - ensamstående mammor - far runt som torra skinn för att hinna lämna ungar, gå och jobba, hinna hämta ungar på dagis, hinna hem och laga mat och sedan få ungarna i säng innan de själva stupar i säng för att sedan försöka hinna upp och vara pigga nästa morgon. Sex timmars arbetsdag skulle innebära en lättnad. Det är inte tal om att de skall ha mindre i plånboken, utan de skall ha precis samma lön. Vad gäller arbetsgivaravgifterna föreslår vi sänkningar. Där måste Lars Leijonborg ha läst fel, eller inte alls ha läst. Vi föreslår sänkningar inom tjänstesektorn, både den privata och den kommunala. Vi föreslår också sänkningar av arbetsgivaravgiften när det gäller att införa sex timmars arbetsdag. Visst, så ser vår politik, och den bygger på rättvisa. Det är inte en stoppolitik, utan det är en politik som öppnar för en välfärd, inte bara för få utan för flera.

Herr talman! Den trepartikonstellation som jag har beskrivit, alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, prövades ju under hösten 1994 och i början av 1995. Resultatet blev katastrofalt. Svensk tillväxt gick in i väggen. Som Olof Johansson redogjort för var svensk ekonomisk utveckling ganska bra under 1994. Men sedan den här återställarpolitiken - den rödgröna röran, vänstersvängen eller vad ni nu vill kalla det för - hade börjat prövas blev effekterna förödande. Förtroendet för svensk ekonomi sjönk och räntorna steg under den perioden. Tillväxten upphörde, som sagt. Det är för att undvika sådana effekter som jag vill varna för det här alternativet. Gudrun Schyman förnekar egentligen inte - jag tror att jag har rätt beträffande arbetsgivaravgifterna - att ni vill höja en del arbetsgivaravgifter. Bortsett från det är ju huvudinriktningen av er politik att ni vill skärpa skattetrycket på företagandet genom höjd bolagsskatt, den extra värnbolagsskatten och allt vad det nu är. Jag skulle vilja varna för att på nytt riskera att vi får det här experimentet, att Sverige skall styras av denna vänsterkoalition. Spåren är verkligen förskräckande. Jag vet bättre än de flesta att småbarnsföräldrar i det här landet ofta har det tufft. Men vi skall se till att den situationen på olika sätt förbättras, bl.a. genom att de ekonomiska marginalerna blir större. Jag tycker att det vore mycket bra om skattetrycket kunde sänkas i de skikt där många personer i nämnda situation befinner sig, alltså låg och medelinkomsttagare. Då får man valfrihet om man vill jobba mera eller om man vill jobba mindre. Självklart vet jag att det är många som vill jobba mindre. Den möjligheten skall stå öppen och vara en realitet, bl.a. genom sänkta skatter - inte genom diktat uppifrån.

Herr talman! Det är klart att man kan välja att beskriva politiska beslut fattade i demokratisk ordning som diktat men jag måste säga att jag inte ser någon vits med det. Jag tycker att det krav som många människor i dag har är rimligt, nämligen att kunna arbeta kortare tid men ändå ha en lön att leva på. Jag tycker att det är rimligt att människor som inte har så höga löner kan gå ned i arbetstid - alltså inte bara de som har höga löner och som kan välja att avstå en del av lönen, utan också de som har löner som i dag knappt räcker. Det är rimligt och rättvist. Jag tror inte, Lars Leijonborg, att det går att försöka skrämma folk om man inte har någonting mer att komma med konkret - faktiska alternativ till det som vi förespråkar, nämligen rättvisa och en välfärd för alla.

Herr talman! Rättvisa och en välfärd för alla är just vad vi står för. Om det är alternativet tror jag att vi har mycket att komma med. Människor skall få större valfrihet. Det tror jag förutsätter att vi lyckas få ned skattetrycket. Där har, tyvärr, Vänsterpartiet sällan varit särskilt aktivt. En röst på Folkpartiet är en röst för att individer skall få bestämma mera själva. Det är klart att man kan genomföra alla möjliga lagar med majoritetsbeslut, men varför skall vi tvinga människor till ett beteende när de mycket hellre kan bestämma om det själva? Det är det vi vill göra, öppna nya möjligheter för människor.

Herr talman! Jag vill börja med att anknyta till det Carl Bildt tog upp, nämligen en internationell fråga, en ny uppblossande krigshärd. Jag vill föra den frågan tillbaka från andra länder till Sverige och de beslut vi fattar i denna kammare. Det finns nämligen ett samband. Vi beklagar alla att internationella konflikter uppstår eftersom vi, hoppas jag, är överens om att konflikter skall och bör kunna lösas på ett mer civiliserat sätt än att man krigar och dödar. Men Sverige, genom att vara ett land som har en vapenindustri och ett land som är en stor vapenexportör, bidrar faktiskt till att de konflikter som uppstår runt om i världen just får sådana icke-lösningar som de militära konflikterna innebär. Det är ett faktum. Det vore välgörande om vi såg det sambandet och om vi ålade oss att inte medverka till den militarisering som faktiskt pågår utanför vårt lands gränser i olika världsdelar. Vi har Chile som exempel, där regeringen varit aktiv för att sälja JAS-planet. Det finns andra exempel. Vi skall inte glömma bort denna koppling, för vi vet att ungefär 90 % av alla de människor som flyr faktiskt flyr undan väpnade konflikter. Där finns svenska vapen inblandade. Vi vet också att de pengar som de här länderna lägger ut på att köpa vapen går inte till nödvändig utveckling, till sjukvård, skolor åt barnen osv. Vi har alltså ett ansvar att se det här sambandet. Jag skulle vilja ta upp ett annat tema, som ingen av er hittills har berört. Jag gör det också därför att det är valår i år. Det är någonting som oroar mig och, hoppas jag, flera av er, nämligen den brist på tilltro till politiken som verktyg och medel för förändringar som väldigt många människor känner i dag. Vi får ideligen rapporter om hur unga människor inte alls känner sig särskilt övertygade om att den representativa demokratin i den form som vi har utvecklat den är det bästa sättet att styra ett land. Vi vet att väldigt många människor frågar sig i dag om det över huvud taget är lönt att gå och rösta och vem man kan lita på. Den här misstron är sprungen ur en verklighet där många människor har fått se att det de trodde skulle hända hände inte, där många människor har fått se att den röst som de lade på förslag som de trodde skulle innebära välfärd och rättvisa förbyttes i en annan politik som innebar ökade orättvisor. Det är en verklighet att många människor, med all rätta, upplever att besluten fattas över huvudet på dem, att det är en politisk elit som styr, att alltfler beslut fattas i slutna sammanträdesrum och på ett avstånd där det är väldigt få som har möjlighet att delta och utöva någon som helst form av demokratisk insyn och kontroll. Vi har fattat en rad sådana beslut också i riksdagen. Det gäller hur EU-frågan har hanterats, hur Schengenavtalet och Amsterdamfördraget har röstats igenom i riksdagen. Det gäller överenskommelser av olika slag som sker utanför riksdagens plenisal. Det här är en allvarlig utveckling som spär på det utanförskap som väldigt många människor känner i dag. Det är ett politiskt utanförskap där man inte är delaktig i det samhällsbygge som vi förhoppningsvis alla skall vara delaktiga i. Det gäller ungdomsgenerationer som naturligtvis utifrån en omöjlighet att få fäste på arbetsmarknaden inte har någon social tillhörighet. Det gäller stora grupper av invandrare som bor i segregerade områden och som får ett socialt och kulturellt utanförskap, också utan en förankring på arbetsmarknaden. Det här är frågor som vi borde ta på större allvar. Det här är frågor som vi inte kan nonchalera. Det gäller också hur vi behandlar de människor som kommer hit. Bemöter vi människor med den värdighet och den respekt som det anstår dem som har flytt undan terror, politiskt förtryck och våld i sina egna länder? Vi har på den senaste tiden i medierna sett många exempel på att så inte är fallet. Vi vet att Sverige har blivit alltmer av ett slutet land. Vi vet att inträdet i Schengensamarbetet förstärker denna slutenhet. Ett sätt att upprätta förtroende är naturligtvis att bedriva en politik som svarar emot de önskningar som många människor har. I dag är det faktiskt ett starkt krav från många att det skall finnas mer av rättvisa i politiken. Vänsterpartiet går till val under den parollen: Det är dags för rättvisa. Det gör vi därför att vi anser att den utveckling som har varit också under den här mandatperioden har präglats av en fortsatt orättvisa och i många fall en ökad orättvisa. Vi är naturligtvis bekymrade över att en socialdemokratisk regering lägger fast en ekonomisk politik som innebär en på sikt fortsatt åtstramning vad gäller kommuner och landsting, att människor med relativt höga löner, 30 000 kr och mer, får skattelättnader på 8 000 kr om året, medan alla som har relativt låga inkomster får ökade hål i portmonnän. Vi är oroade över att man inför egenavgifter som är en fördelningspolitiskt orättvis skatt. Vi är oroade över den uppgörelse som träffats om fastighetsskatten. Fördelningspolitiskt innebär den att rätt många välbeställda villaägare får lättnader, medan många hyresgäster, framför allt i krisårgångarna, kan förvänta sig höjda hyror och stora hål i plånboken och portmonnän. Det här är inte någon naturlag. Det är resultat av politiskt fattade beslut. Det går naturligtvis att fatta andra politiska beslut. Det är fullt möjligt. Jag läste den artikel som Göran Persson har skrivit i dag i Dagens Nyheter, där han säger att det är många som har fått bära bördorna osv. Visst, men det var inte nödvändigt att det skulle se ut på det sättet. Det hade gått att genomföra saneringen och besparingarna på ett mer rättvist sätt. Jag tycker att det är bra att regeringen har kommit till insikt om att det faktiskt behövs mer pengar till kommuner och landsting. Jag tycker att det är bra att regeringen har kommit till insikt om att det behövs mer än de 4 miljarderna och att man flaggar för att kanske tillskjuta mer pengar. Men det förvånar mig att man inte gör det nu. Det förvånade mig att man i går i denna kammare lade fast ekonomiska budgetramar som innebär en fortsatt åtstramande politik. Det förvånar mig att man avslår förslag från Vänsterpartiet som innebär mer pengar till kommuner och en rättvis skattepolitik så att de som har låga löner får mer i plånboken och de som har höga löner faktiskt får avstå. Det är förvånande från en regering och från ett parti som säger sig stå för rättvisa och solidaritet. Jag tror att detta är ett problem i politiken, att det är väldigt många vackra ord från de politiska talarstolarna som rimmar illa med den verklighet som många har och som man talar om hemma vid köksborden. Det är viktigt att vi som tillhör politiska partier menar vad vi säger och också handlar som vi lär. Det uppstår en stor misstro mot en politik som bara uttrycks i ord, men som följs av en handling och en praktik som säger någonting annat. Det går naturligtvis att göra på ett annat sätt, och det går att använda pengarna - även om det finns litet - på ett mer rättvist sätt. Och det går att fördela de pengar som finns i Sverige i dag på ett annat sätt. Vi lever ju inte i ett fattigt land, tvärtom. Det finns sektorer i Sverige som går väldigt bra. Det finns också enskilda och hushåll som har pengar och som har möjlighet att lägga pengar på hög. Jag tror också, Göran Persson, att det finns människor som har pengar i plånboken och som gärna skulle delta i ett samhällsbygge som innebär att människor far väl. Det är nog många som känner ett stort obehag inför de växande klyftorna, inför marginaliseringen av stora grupper och inför den hopplöshet som sprider sig. Ett uttryck för detta är barnafödandet. Det har gått ned dramatiskt. Det finns också belagt i undersökningar vilka kvinnor det är som föder färre barn. Jo, det är kvinnor i låglönegrupper, och skälet är att man anser sig inte ha råd. Vi börjar att få alltfler företeelser i samhället där det är tjockleken på plånboken som avgör graden av frihet, och det är ingen bra utveckling. Därför kräver vi i våra politiska förslag en rättvis fördelning, en omfördelning. Genom att man har kvar värnskatten, genom att man har en skatteskala på inkomster över 360 000 kr får vi pengar att omfördela till dem som inte har pengar så att det räcker till månadens slut. Vi får pengar att omfördela till höjda nivåer i sjukförsäkring och a-kassa. Vi får pengar att omfördela så att den inhemska efterfrågan ökar. Därmed ökar möjligheterna för alla de små företag som vi gärna vill se skall blomstra. Det går inte att starta små företag om det inte finns någon som kan köpa det som man har att erbjuda. Det är också rimligt med en omfördelning inom företagssektorn. De företag som bevisligen går väldigt bra och som vi ju alla har varit med och investerat i genom utbildning, genom forskning och genom en infrastruktur som inte bara består av vägar och gatunät utan som också består av vård och omsorg. Där skall det naturligtvis finnas en återkoppling så att dessa företag också är med och betalar för den utveckling, det kunskapslyft och den kompetenshöjning som behövs inom företagssektorn. Det är klart att dessa företag skall vara med och betala så att de små företagen och egenföretagarna kan få lättnader när de skall starta. Det går att göra en rättvis fördelning. Och det går att ha ett förhållningssätt som innebär respekt för varje människas lika värde.

Herr talman! Gudrun Schyman anknöt till konflikhoten i Sydosteuropa och uttalade en farhåga för att svensk politik skulle göra det svårare för oss att delta i fredsarbete. Hon tänkte då på export av försvarsmateriel. Det är precis tvärtom. Det finns ett bekymmer. Här sitter en lidande försvarsminister och här satt nyss en utrikesminister som hela tiden nås av förfrågningar från omvärlden om inte Sverige kan ställa upp i olika typer av fredsbevarande operationer - om det nu gäller Bosnien, Albanien, Västra Sahara eller någon annanstans - i FN:s regi eller i Natos regi därför att vi är duktiga på att medverka i fredsbevarande operationer. Men neddragningar och omorganisationer i försvaret har medfört att vi har svårt att möta de krav som ställs från omvärlden på att vi skall delta i fredsbevarande operationer. Det tycker jag är illa. Vi behöver ett starkt försvar för att kunna bidra till freden i omvärlden. Också på den punkten tror jag att Vänsterpartiet måste tänka om under kommande år.
Herr talman! Det är inte så att Vänsterpartiet inte vill att Sverige skall delta i fredsbevarande operationer. Vi har ställt oss bakom det svenska deltagandet i t.ex. Bosnien. Men vi anser också att det i förebyggande syfte är nödvändigt på sikt att arbeta för en avmilitarisering av det enkla skälet att så mycket av de resurser som finns, både i form av pengar och i form av kloka kunskaper, går åt till en så destruktiv verksamhet. Detta gäller internationellt. Alternativet är en rörelse för en avmilitarisering och en konfliktlösning genom tidigare upptäckter av konflikter och genom fredsmäkleri av olika slag. Dit kommer vi inte så länge som det finns starka ekonomiska intressen som naglar oss fast vid en gammal militär struktur. Vi har ett ansvar för att bryta detta.
Herr talman! Nej, Gudrun Schyman, det är inte fråga om antingen-eller. Det behövs diplomati. Att förebygga konflikter - ja, men det behövs också fredsbevarande operationer där en försvarsmakt behövs, tro mig. Det finns exempel på att det faktiskt är så i vårt moderna Europa - jag behöver inte säga mer. Vi behöver ett starkt försvar för att kunna vara en stark fredsfaktor i Europa och i världen. Rustar man ned det svenska försvaret har vi sämre möjlighet att bidra till fredsbevarande operationer. Då tvingar vi försvarsministern och utrikesministern att säga nej, nej, nej när jag tror att många av oss skulle vilja att de kunde säga ja, ja, ja.
Herr talman! Jag skall kanske svara med ett jaså, jaså, jaså. Det är faktiskt så, Carl Bildt, att en väldigt stor del av de skattepengar som vi har i Sverige går till ett militärt försvar som vi tidigare upprätthöll för att det fanns en elak fiende runt hörnet. Nu skall vi upprätthålla ett lika stort försvar för att vi skall kunna delta i fredsbevarande operationer. Det är inte rimligt. Fredsbevarande operationer och fredsbevarande framåtsyftande arbete måste vara att lyfta fram andra former av konfliktlösning. I det sammanhanget skulle ju Sverige kunna vara en spjutspets och använda diplomati, absolut. Men vi skulle också kunna visa på att det finns andra sätt. De allra flesta kan nog vara överens om att det inte finns några militära lösningar på politiska konflikter. Däremot permanentas de i generation efter generation. Det innebär att befolkningar i krigförande länder får utstå krig i stället för att använda sina pengar till att bygga upp en välfärd och en utvecklad demokrati. Vi behöver gå framåt, Carl Bildt, inte bakåt.
Herr talman! Ni på läktaren och ni som sitter hemma vid TV-apparaterna! Man behöver kanske inte satsa på nytt militärt materiel varje år för drygt 20 miljarder för att kunna medverka i fredsbevarande operationer. När man ser en politiker i vardagen bör man ställa en fråga. Den kanske viktigaste frågan man kan ställa är: Vad tycker du är effektivt och rationellt? Alla politiker, oavsett om man är röd, grön, eller blå, vill ju egentligen fatta beslut som leder till ett effektivt och rationellt samhälle. Men då gäller det att analysera vad som är effektivt och vad som är rationellt. Vi i Miljöpartiet menar att det i dag finns alla skäl att säga att jämlikhet är effektivt och rationellt, för det vi ser i dag är ett samhälle med ökade klyftor, där många lever i social och ekonomisk stress. Ökade klyftor är en grogrund för våld, rasism och främlingsfientlighet - allt det där som vi inte alls vill ha. Vi ser egentligen en produktion av rädsla i samhället, i de fattiga förorterna men även i de rika. När man åker runt i Europa ser man något ganska skrämmande även i de rika förorterna. Det är galler för fönstren, schäferhundar i trädgårdarna och privata vaktbolag som patrullerar i kvarteren. Det här är inte en bra samhällsutveckling, därför att på sikt hotar den demokratin. Därför är det väldigt viktigt att se till att klyftorna i samhället minskar. Det är dubbelt viktigt för Miljöpartiet, eftersom vi anser och inser att det inte går att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle om inte samhället också är socialt hållbart. Vi behöver mer rättvisa i samhället. Jag tror att om det är någonting som behövs i svensk politik i dag så är det visioner och drömmar, som kan få människors hjärtan att brinna och få människor att längta och vilja förändra någonting. En politik utan visioner är en ganska död politik, och ett samhälle utan drömmar är ett dött och stillastående samhälle. Miljöpartiet de gröna har visionerna och drömmarna. Men vi är inga drömmare utan realister, därför att vi vet att oändligt mycket i dagens samhälle måste förändras om det skall bli ekologiskt, socialt och demokratiskt hållbart. De flesta förändringar börjar alltid med att någon säger att de är omöjliga, att de är orealistiska. Men vad är egentligen realistiskt? Är det realistiskt att fortsätta vapenexporten till Indien och Pakistan, eller är det realistiskt att, som vi vill, stoppa den helt? Är det realistiskt att ha kvar 40-timmarsveckan, eller är det realistiskt att anpassa arbetstiden till verkligheten? Är det realistiskt att satsa mer pengar på JAS och nya militära materiel i stället för att satsa på skola, vård och omsorg? Är de realister som tror att jämlikhet, solidaritet och delaktighet är irrationellt och ineffektivt, eller är det vi, som inser att delaktighet och solidaritet aldrig kan bli omodernt, som är realister? Är det de som anser att ekologiska realiteter skall underställas ekonomiska teorier som är realister, eller är det vi, som anser att ekonomiska teorier skall underställas ekologiska realiteter, som är realister? Var och en kan faktiskt själv bedöma. Vad är det som har hänt den senaste mandatperioden? För det första har det blivit ordning på statens finanser. Statsskulden är fortfarande hög, men det är ändå ordning på finanserna, och det kan ingen ta ifrån Göran Perssons regering. Vi avser att underlätta för fortsatt sanering av statsskulden. För det andra har klyftorna ökat i samhället. Jämlikheten är svagare än för fyra år sedan. Vi accepterar inte detta. Därför vill vi höja skatten på höga inkomster och sänka skatten på låga inkomster. Därför vill vi överföra pengar från militären till skolan, vården och omsorgen. För det tredje är arbetslösheten oacceptabelt hög. Därför vill vi snabbt sänka arbetstiden till 35 timmar i veckan och dessutom införa ett friår. Ett friår innebär att om någon tar tjänstledigt ett år och någon som är arbetslös hoppar in på jobbet, får den som tar tjänstledigt 85 % av a-kassan. Det kostar inte staten något extra. Den som får jobbet blir nöjd, och den som blir ledig, han eller hon, blir också nöjd. För det fjärde är barnens situation i samhället fortfarande väldigt bekymmersam. Därför är det också viktigt att minska arbetstiden, att ge människor mer fri tid, och att införa ett friår. Det är viktigt att sanera skolor och dagis. Fortfarande har vartannat barn som börjar första klass någon form av allergi, och det är nästan den största frihetsinskränkning man kan tänka sig för ett litet barn nu under våren. Moderaterna talar gärna om frihet. Men vad är bland det mest frihetsinskränkande man kan tänka sig för ett barn i dag? Jo, det är ju allergierna. Ändå ägnar Carl Bildt mer tid åt marginalskatten än åt den verklighet som många lever i. Vi vill också att de kommande besluten i Sveriges riksdag skall underställas en barnkonsekvensanalys, så att vi får ett riktigt barnperspektiv på de beslut som fattas. Jag och Miljöpartiet är nämligen fullständigt övertygade om att det som är bra för barn egentligen också är väldigt bra för samhället. För det femte har miljöskulden tyvärr ökat. Man kan säga att när det gäller miljöfrågorna har regeringen och riksdagen tagit ett steg framåt och två steg bakåt. Den nya miljöbalken kan innebära stora förbättringar, så är det. Men annars är det ganska många försämringar när det gäller miljöforskningen och miljötillsynen. Naturvårdsverket har fått skära ned alldeles för mycket, och den långsiktiga miljöpolitiken har drabbats väldigt hårt. Men då har vi ändå miljöbalken som har gett det positiva under den här perioden. För det sjätte eroderar demokratin. Alltmer makt flyttas ifrån dem som är valda av människor till andra. Demokratin eroderar, och det beror till mycket stor del på EU-anslutningen och den anpassning till EU som Sveriges riksdag har accepterat. Under den kommande mandatperioden finns det risk att ännu mer makt kommer att flyttas till Bryssel. Alla ni som lyssnar framför TV-apparaterna och radioapparaterna och ni där uppe på läktaren skall veta att det räcker med 25 % av riksdagsledamöterna för att stoppa att mer makt överförs till Bryssel under nästa mandatperiod. Sådan är grundlagen. Därför är det ett mål för oss att se till att det i riksdagen efter valet finns 25 % EU-motståndare som vågar stå för att mer makt inte skall överföras till Bryssel. I övrigt vill vi ha en ny folkomröstning om Vår vision är i mångt och mycket något helt annat än dagens verklighet som vi lever i. Vår vision bygger på ett jämlikt samhälle. Med jämlikhet menar vi inte det som socialisterna ofta menar, nämligen likhet. Med jämlikhet menar vi ett samhälle där alla människor har rätten att växa åt olika håll, för vi är olika. Men vi skall inte trampa på andra. Vi vill ha ett samhälle där vi ser jämlikt på den andre, oavsett namn, hårfärg eller hudfärg. Jag kan inte acceptera att mina vänner med främmande namn inte ens får komma på anställningsintervjuer. Det får inte vara så i ett civiliserat samhälle, att människor sorteras ut därför att de har främmande namn. Ett bra samhälle, ett grönt samhälle, är ett samhälle där besluten underställs ett barnperspektiv. Det är också ett samhälle där män och kvinnor är jämställda. Det handlar inte bara om lika lön för lika jobb, utan det handlar om att uppvärdera de jobb som har med människor att göra, att uppvärdera vård och omsorgsarbete. Varför skall det vara finare och mer betalt att bryta malm än att ta hand om en gammal människa? Jag kan inte förstå detta. Här behövs en kulturrevolution på arbetsmarknaden, och jag hoppas att vi politiker kan underlätta en sådan på olika sätt, bl.a. genom att se till att kommuner och landsting får betydligt mer pengar än i dag. Vårt gröna samhälle är också hållbart långsiktigt. Det innebär att det som är hållbart långsiktigt också skall bli lönsamt kortsiktigt. Därför tycker vi att detta med grön skatteväxling är oerhört centralt, dvs. att man sänker skatt och avgifter på arbete och höjer skatt på energi och miljöförstöring. I stället för att rationalisera bort människor skall vi börja rationalisera bort miljöförstöringen i företagen. Det behövs visioner i politiken. Hur skall människor annars kunna känna lust för politik? Ekonomismen är det väl ingen som tänder på. Och vems ögon tänds av nyliberalismens idéer egentligen? Vilka hjärtan bultar för socialdemokratins gamla förvaltande eller för EU-byråkratin? Därför är det nog så att valet i höst står mellan de gröna och de visionslösa.

Herr talman! Låt mig som den siste i raden få framföra ett tack till Olof Johansson, som jag har uppfattat - och jag vet att jag talar för hela den gigantiskt stora partigrupp jag företräder - som en sympatisk och socialt mycket jovialisk person. Man skulle, tror jag, kunna säga om Olof Johansson, som det har sagts om spännande personer av och till, att man tar honom inte där man släpper honom. Jag funderade en del i natt på vad det egentligen är som är så karakteristiskt för Olof Johansson. Jag kunde inte bärga mig som det heter, i varje fall på skånska, utan jag gick upp, ringde till min fru och bad henne slå upp i Nationalencyklopedin vad som står om boule. Jag vet ju att Olof Johansson är en utomordentlig boulespelare. Hon fick läsa innantill, och där står det om boule: Det kan spelas i singel, dubbel eller av lag om tre eller fyra spelare. Där har ni förklaringen till Olof Johanssons personlighet. Fru talman! Den här partiledardebatten kan kanske anses vara något slags startskott inför valrörelsen. Jag tror att många uppfattar den så. Emellanåt hör man, så där i förbifarten, att medborgare tycker att politik mest är trätande och sökande efter åsiktsskillnader. Det är väl inte så svårt att förstå att den typen av påpekanden dyker upp. Samtidigt tror jag att det behöver sägas, under en sådan här dag, att politisk debatt är demokratins livsluft. Det finns ingen enda människa och inte heller något enda politiskt parti som har monopol på all klokskap. Om vår ärliga strävan är att förbättra för medborgarna, om vi verkligen har som mål att göra ett bra land ännu tryggare, då fordras det att åsikter bryts och ståndpunkter ställs mot varandra så att de kan mätas och så att medborgarna har möjlighet att göra sina val. Jag tror inte att något av riksdagens partier är ute efter att försämra. Vi har olika program och försöker staka ut olika vägar, men målsättningen hos oss alla är säkert densamma: ett tryggare, mer harmoniskt Sverige i en värld av fred och försoning. Det är alldeles klart att varje politiskt parti under månaderna fram till den 20 september kommer att göra allt vad man kan och orkar för att lyfta fram och ur alla tänkbara perspektiv belysa de frågor som man anser vara mest betydelsefulla och allra viktigast, de frågor som man känner starkast för och tror vara partiets bästa profil. Vi har 80-talet bakom oss - som väl är, kan man gott tillägga. Då härjade ett slags ekonomisk oansvarighet som i dag gott kan vara oss alla till varnagel. Oss alla. Politiker, ekonomer, bankfolk, beslutsfattare alla kategorier. Trots att sus-och-dus-ekonomins årtionde nu ligger bakom oss dras vi med åtskilliga av 80-talets sviter och får säkert så göra under år framöver. Fru talman! För ett par tre år sedan när jag höll ett anförande i Karlstad sade jag som jag har sagt många gånger tidigare: Vi i Sverige har levt över våra tillgångar i 20-30 år, och nu har vi fått sota rejält för detta. Då reser sig en äldre dam i publiken, mitt under mitt lilla anförande, och begär ordet. Hon får det förstås, och så säger hon: Jag är trött på att höra det där att vi levt över våra tillgångar. Vilka vi? Jag är pensionär. Jag har knappt någon ATP. Jag har sparat och rättat mun efter matsäck i alla år. Inte har jag levt över mina tillgångar, det vill jag lova. Jag bad damen om ursäkt. Jag kunde faktiskt förstå att hon kände det litet obehagligt att jag stod där och fäktade och talade om "vi", och hon kände sig helt vid sidan om. Många medborgare har helt säkert tyckt och tänkt som den äldre damen i Karlstad. Men man har tigit och kanske förlorat förtroendet för politiken. Jag undrar om inte 80-talet utöver svåra ekonomiska sviter också har lämnat efter sig vad en del kallar upplevelsen av "elitdemokrati", av att man inte kan påverka. Andra säger sig ha en känsla av att leva i ett samhälle indelat i "vi" och "de". Vi kan allesammans konstatera att politiken lätt kommer för långt från den enskilda människan, och då tänker jag inte på geografiska avstånd. Det kan ju rent av i den representativa demokratin finnas en risk för att vi glömmer vem vi representerar. Både demokratins värden och förhållningssätt behöver förstärkas. Medborgarna måste känna sig delaktiga och vara delaktiga. Under månaderna fram till valdagen kommer diverse löften och önskemål att avhandlas i debatten. Och det är ju inte något konstigt med det. Om vi inte strävar efter något stannar utvecklingen. Men en förutsättning för att alla löften skall ha en chans att förverkligas, att det skall finnas en mening med att resonera om löften är odiskutabelt att vi får bukt med arbetslösheten. Arbetslösheten kostar samhället 150 miljarder. Det är en svindlande summa. Det rör sig således om bortemot 17 000, 18 000 kr per svensk och år. Var och en kan ju räkna ut vilken kostnaden blir för det egna hushållet. Är man fyra i hushållet eller familjen får man alltså stå för en kostnad på bortemot 75 000 kr per år för arbetslösheten. Tänker man sedan på den gångna fyraåriga mandatperioden handlar det om bortemot 300 000 kr för vad man väl kan kalla ett vanligt svenskt hushåll. Jag står inte här och inbillar mig att någon regering skulle ha klarat av att totalt rensa bort all arbetslöshet. Med det måste väl ändå vara uppenbart för alla att hade vi inte haft utgifterna för arbetslösheten, de 150 miljarderna, så hade det funnits miljarder att satsa på en värdigare vård, på bättre betalda lärare och på större sociala insatser i skolan. Då hade det funnits gott om miljarder till de många områden där i dag knappheten är mer än besvärande, inte så sällan rent kränkande, för människor. Och givetvis hade det tett sig mer än rimligt att diskutera hur många miljarder som borde användas till skattesänkningar - eller hur? - om man hade haft 150 miljarder att spendera. Fru talman! Det är väl i och för sig inte ovanligt att regeringar ett par tre månader före ett val berömmer sig och uttalar sig som om man löst i stort sett alla problem. Men jag förstår faktiskt inte hur den socialdemokratiska regeringen kan ta munnen så full av självtillit och självberöm som man gör. Det finns ju faktiskt ingen möjlighet under solen - även om man skulle drypa av välvilja - att påstå något annat än att regeringen under den gångna perioden har misslyckats med just sin sysselsättningspolitik. Det helt ofattbara är att regeringen paralyserat sig själv med sitt ständiga tal om hurdan ekonomin var år 1994, då man tog över. Jag kan lätt förstå, rent taktiskt, det upplägget. Men egentligen vet ju varenda regeringsmedlem att man borde tala om 80-talet och inte om år 1994, men det är lätt att begripa att man inte vill gissla sitt eget regerande under 80-talet. Men när man nu hundra och en gång sagt att man övertog en usel ekonomi borde regeringens inriktning varit absolut självklar, att med alla medel få folk i arbete så att ekonomin kunde rätas upp. Men så har det ju verkligen inte varit. Ni fick inte regeringsmakten för att skicka hem Ni fick inte regeringsmakten för att plocka av kommunerna 20 eller 30 miljarder och för att höja skatterna med många miljarder. Ni fick regeringsmakten år 1994 för att ni lovade att ungdomar inom hundra dagar skulle få arbete, för att arbetslösheten snabbt skulle sopas undan och för att ni lovade kommunerna ökade resurser, inte dramatiskt minskade. Ni fick inte regeringsmakten för att ta av kommunerna så mycket resurser att de inte skulle kunna bedriva värdig vård och omsorg om våra äldre och kunna ge våra barn en trygg, trivsam och fungerande skola. Ställer man regeringens vallöften från år 1994 vid sidan om den verklighet som i dag råder, fyra år efteråt, så ter sig ordet misslyckande som en vänlighet. 150 miljarder kostar arbetslösheten. Hundratusentals medborgare far illa av arbetslösheten. Köerna till vården växer. Det finns inte tillräckligt med personal för att skapa värdig vård för våra äldre. De svenska barnen mår psykiskt dåligt, får vi läsa. Massor av elever lämnar skolan utan att kunna läsa, skriva och räkna tillräckligt bra. Många får dagar som dessa med sig från skolavslutningen att de inte är godkända. Vilken start! Betalningen för att Göran Persson skall kunna tala om Perssonpengar och repetera uttrycket egna pengar, inte lånade är det många som fått stå för. Det är barnfamiljer, sjuka pensionärer och många andra grupper som fått betala. Många kan repetera påståendet från den äldre damen i Karlstad: Vi har inte levt över våra tillgångar. Men betalningen har man fått stå för, därför att regeringen inte med någon som helst kraft tagit itu med arbetslösheten. Den regering som tar vid efter valet den 20 september i år måste klara av och se det som sin absolut främsta uppgift att rejält och kraftfullt minska arbetslösheten. Och varför skulle man tro att nuvarande regering som inte gjort detta under fyra år skulle kunna genomgå en nödvändig förvandling? Fru talman! Sverige måste bort från vanföreställningen att när situationen förbättras för näringslivet och för företagsamheten försämras den för arbetstagare. Småföretagaren måste på något sätt politiskt adlas, dvs. känna sig betrodd och hedrad och ses som framtidsräddare. Det är inte politiker som skaffar jobb, med det är politikers oavvisliga uppgift att skaffa fram de bästa tänkbara förutsättningar för att jobb skall kunna skapas. Det är då förutsättningarna för värdig vård, fungerade skola och ett socialt välfärdssystem kan existera i det långa loppet och i praktiken. Fru talman! Runt om i Sveriges kommuner och också här i riksdagen har vi kristdemokrater gång på gång uttalat som ett av våra hetaste önskemål, för att nu inte säga krav, att våra äldre skall få uppleva trygghet och omtanke, den bästa tänkbara vård och en självklar delaktighet och respekt. Vi har presenterat vad vi kallar en värdighetsgaranti. Jag skall enbart erinra om en del av punkterna i den. Det skall finnas en läkare knuten till varje sjukhem eller särskilt boende och till varje hemsjukvårdspatient, en läkare som är specialiserad på åldrandets sjukdomar och problem och som regelbundet besöker och träffar patienterna. Det skall vara en självklarhet att sjukhemsplatsen ligger i den kommundel där vederbörande tidigare bott. Det skall finnas så mycket personal att varje patient får känna sig ompysslad, observerad och personligt tilltalad några minuter varje förmiddag och varje eftermiddag. Det skall finnas tillräckligt med personal så att alla patienter som så orkar hjälps upp ur sina bäddar i rimlig tid och dessutom får komma ut i andra miljöer än det egna rummet. Jag tror att ingen anser att detta är orimliga krav. Men vi är oärliga om vi påstår att allt står väl till i kommunerna. Låt oss få slut på det där självberömmet som blåses upp runt om i landet, att så fort man påtalar att det fordras förbättringar skall de politiskt ansvariga stå upp och tala om: Här står allt väl till! Det gör det inte! Fru talman! Fredagen den 5 juni läste jag en artikel i DN som fastnade alldeles speciellt. Rubriken var Hämmad av fri uppfostran. Det är Skå-Gustavs son, Staffan Lamm som säger: Pappa hade aldrig tid. I slutet av den synnerligen läsvärda artikeln står det: Det bästa en förälder kan ge sitt barn är sin tid. Just det. Under en mandatperiod producerar vi politiker mängder av tal, artiklar och rapporter. Så också vi kristdemokrater förstås. En av de rapporter vi publicerat har rubriken: Mer tid för barnen. Jag tror att det är en av de allra viktigaste paroller vi i Sverige kan samlas omkring. Mer tid för barnen! Jag vet sedan decennier tillbaka att så fort vi nämner ordet vårdnadsbidrag dras de mest märkliga motargument fram. Vad det handlar om är en mer-tid-förbarnen-reform. Och knappast något, det är jag övertygad om, kan vara mer ekonomiskt kontraproduktivt än att sätta sig på tvären för en sådan möjlighet. Det finns inga perfekta miljöer, det existerar inga felfria personer, men det gör ont i en att läsa vad Skå Gustav Jonssons son yttrar i DN: Jag fick en så fri uppfostran att jag blev motsatsen till fri. Jag visste aldrig var gränserna gick, så jag blev ängslig och sluten i stället. Någon poet har uttryckt det så här: Att vara utan väggar är inte frihet, det är hemlöshet. Fru talman! Det är detta etik handlar om, att våga resonera om gränser, att våga tillstå att det inte existerar frihet där det saknas gränser. Bristen på respekt för rättssamhället breder ut sig. Det ser vi. Vi får oss till del förfärande siffror om hur människor fångas i den svarta ekonomin. Om hur rotlöshet och trolöshet i mänskliga relationer blir allt vanligare. Om hur respekten för människovärdet avtar. Inget parti har monopol på något, men jag tror att det allt oftare behöver sägas att det inte är till förfång för barn och vuxna när respekten för etiska värderingar tilltar. Tvärtom, det gör livet lättare att leva, och det skapar frihet! Fru talman! Ibland har jag erinrat mig den där berättelsen som spindeln som satt och betraktade det nät han spunnit. Och han var imponerad av sitt verk. Men så ser han den där tråden som liksom inte är en av de många symmetriska trådarna i själva nätet, och han bestämmer sig för att klippa av den. Men när han gör det faller hela nätet samman. Det finns mycket i vårt svenska välfärdsnät som vi har anledning att vara tacksamma över, men låt oss för all del inte glömma vilka värden som håller välfärden uppe. Vi kristdemokrater vill få till stånd något som vi kallar Värdekommission. Ett forum för samtal och resonemang om etiska spörsmål och om vad som verkligen är värdefullt vid sidan av det som kan mätas i kronor och ören. Jag hade inte väntat mig något särskilt positivt bemötande av förslaget. Politiska partier och vi alla lever ju gärna kvar i föreställningen att människan blir lycklig, trygg och harmonisk om vi blott och bart kan öka konsumtionsnivåerna. Och visst, de behöver öka för vissa grupper. Men, fru talman, det hjälper inte en människa om hon vinner hela världen men förlorar sig själv.

Fru talman! Jag har alltid tyckt, och tycker fortsättningsvis, att folk skall ha rätt att arbeta så mycket de själva vill. De skall kunna göra den bedömningen. Det är väldigt lätt att stå här och säga: Skall vi inte sänka arbetstiden för alla människor? Men frågan är vem som skall betala det. Vi kan se att vi nu har en arbetslöshet så omfattande att vi får kosta på den 150 miljarder kronor. Det problemet löser vi inte genom att dela upp den mängd arbete vi har i mindre delar, utan det löser vi genom att få fler i arbete. Då får vi mer resurser så att vi kan hjälpa folk att få kortare arbetstider.

Fru talman! Jag vet inte om det går att pedagogiskt förklara detta för Birger Schlaug. Han vill inte sätta sig in i det. Om man har en brödkaka av en viss storlek och delar den i 10 delar eller i 20 delar blir brödkakan inte större om man delar den i 20 delar än den var när man delade den i 10 delar. Detta är nästan något som man kan kalla för ett axiom, fru talman. Om nu arbetslösheten kostar 150 miljarder kronor, vilket ju påstås och vilket ingen motsäger, så är det den kostnaden som vi skall åt genom att få människor i arbete och genom att baka en större brödkaka. Då har vi råd att införa något så klokt som vårdnadsbidraget. Det har vi för övrigt dessförinnan också, eftersom det betalar sig självt.